Herr talman! Vi vet alla att den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem. En del av ekobrottsligheten består av lagöverträdelser som sker inom ramen för företags verksamhet. Länge har det varit ett stort kriminalpolitiskt problem att vi saknat effektiva bestraffande sanktioner mot regelöverträdelser som begås i näringsverksamhet. Nu, efter drygt tio års omfattande utredande, föreligger för riksdagens ställningstagande ett lagförslag om en ekonomisk sanktion mot brott som har begåtts i näringsverksamhet. Den nya sanktionen, som kallas företagsbot och som inte är ett straff i egentlig mening, har den viktiga egenskapen att den skall kunna riktas inte bara mot fysiska personer utan också mot juridiska personer, t.ex. mot aktiebolag eller handelsbolag i vilkas verksamhet brott har begåtts. Jag vill särskilt framhålla att sanktionen innehåller ett sådant mått av klander som ett enigt justitieutskott efterlyste så sent som 1982. Sanktionen skall vara effektiv: därför skall domstolen kunna bestämma företagsboten till lämpligt belopp mellan 10 000 och 3 milj.kr. En näringsidkare som har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten skall självfallet inte drabbas av företagsbot. Inte heller skall företagsbot komma i fråga i bagatellfall, utan det skall krävas antingen att brottsligheten har inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som är förenade med näringsverksamheten eller att brottsligheten annars är av allvarligt slag. I den borgerliga reservationen till justitieutskottets betänkande avstyrks regeringsförslaget trots att reservanterna i och för sig vitsordar behovet av verkningsfulla åtgärder mot brott i näringsverksamhet. Det är i första hand ett avståndstagande från teoretiska och formella utgångspunkter. Man tycker inte om att sanktionen företagsbot är en ny konstruktion inom straffrätten och att den skall kunna användas även mot juridiska personer. Reservanterna vill ha ytterligare utredningar i frågan. Mot detta vill jag säga att knappast någon fråga på senare tid har utretts och övervägts så länge och så grundligt som just frågan om företagsbot. Under tio års tid har betänkanden och remissbehandlingar av dessa förslag avlöst varandra. Som justitieutskottet framhåller i sitt betänkande är den lagtekniska konstruktion som har valts principiellt lämplig. Det skulle också vara helt orealistiskt att konstruera om straffrätten bara för att kunna ordna in juridiska personer i den gällande systematiken. Reservanternas ståndpunkt om ytterligare utredning innebär att de rådande missförhållandena i fråga om brottslighet som begås i näringsverksamhet skulle komma att bestå under säkerligen mycket lång tid. Detta är enligt min mening oansvarigt och oacceptabelt. Den kritik som motionsvägen och i reservationen har riktats mot regeringsförslaget går också in på vissa enskildheter i den föreslagna regleringen. Det har sagts att lagreglerna är oklara och lämnar alltför stort utrymme för skönsmässiga bedömningar, att gränserna för företagsbotens tillämpningsområde är flytande, och att det kan bli svårt att förutse hur domstolarna kommer att tolka reglerna. Låt mig framhålla det som åtskilliga gånger tidigare har slagits fast i denna kammare, nämligen att de hävdvunna rättssäkerhetsanspråken självklart alltid skall tillgodoses. Detta sker också i det förevarande ärendet. Att påstå att förslaget om företagsbot brister i klarhet och förutsebarhet och strider mot hittills tillämpad lagstiftningsteknik utgör enligt min bestämda uppfattning en vrångbild av verkligheten. Lagstiftningstekniken är helt normal för ärenden av sådan central straffrättslig art som det gäller här. Det är inte tänkbart och det är heller inte Önskvärt att detaljreglera området. Då skulle man lätt förlora sig i en djungel av regler, som till synes var uttömmande men som ändå var ofullständiga och som kanske på sitt sätt skulle innebära en ökad rättsosäkerhet. I stället ger lagbestämmelserna i förening med de uttalanden som gjorts dels i propositionen, dels av utskottet en bra och rimlig ledning för tillämpningen. Det finns, vill jag understryka, ingen anledning att befara några svårigheter när det gäller att t.ex. avgränsa det straffbara området eller att bedöma vilka åtgärder som en näringsidkare måste vidta för att undgå företagsbot för brott som begås i näringsverksamheten. Utförlig vägledning ges i förarbetena. Detta gäller självfallet även sådana frågor som till vilket belopp företagsbot bör fastställas i ett enskilt fall och om beloppet bör jämkas av någon anledning eller helt efterges. Justitieutskottet har för övrigt i sitt betänkande gjort vissa inskärpande uttalanden i fråga om beräkningen av företagsbot. Jag vill också betona att våra domstolar är mycket vana att göra sådana bedömningar som det här är fråga om. Jag kan verkligen inte tänka mig att de borgerliga reservanterna har någon annan uppfattning än jag om domstolarnas kompetens och lämplighet för detta. Sammanfattningsvis vill jag säga att det betänkande från justitieutskottet som vi nu behandlar avser ett viktigt lagförslag som vi länge har väntat på. Det är mycket tillfredsställande att det nu föreligger ett förslag, som effektivt riktar in sig på en sektor inom brottsligheten som många gånger har varit svår att komma åt, nämligen brott i näringsverksamhet. Som jag nyss har utvecklat är det en obefogat negativ inställning till förslaget som reservanterna har gett uttryck för. Enligt min mening kommer förslaget på ett väsentligt sätt och med uppfyllande av rättssäkerhetens alla krav att bidra till brottslighetens bekämpande. De borgerliga talesmän som har varit uppe i talarstolen före mig har redovisat det föreliggande förslaget som starkt kritiserat. Man har då tagit som exempel de tre uppfattningar som lagrådet har givit uttryck åt.

Herr talman! Med den reservation och de särskilda yttranden som de borgerliga ledamöterna i justitieutskottet har fogat till betänkandet följer man ett mönster som har gällt sedan regeringsskiftet 1982. Man säger nej till förslag som har udden riktad mot den ekonomiska brottsligheten. Jag plockade häromdagen fram 15 utskottsbetänkanden som handlat om regeringsförslag mot ekobrottsligheten under de gångna tre åren, där moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna i ett trettiotal reservationer yrkat endera avslag eller avtrubbade resurser mot ekobrottslingarna. I motioner till innevarande riksmöte följer man det mönstret. Jag kan, om de borgerliga talesmännen önskar det, överlämna dokumenten som bevis för att ni i ert riksdagsarbete verkligen varit konsekventa i att motsätta er åtgärder som kan förhindra eller försvåra ekobrottsligheten. Jag anser det djupt beklagligt att ni inte insett att de åtgärder som satts in mot denna brottslighet efter regeringsskiftet 1982 varit nödvändiga och att ytterligare åtgärder måste till om ekobrottsbekämpningen skall lyckas. Att utskottets tre moderater i ett särskilt yttrande till det betänkande om företagsbot som vi nu behandlar, anser att en sådan sanktion, om den beslutas, borde rikta sig mot fackföreningsrörelsen, bildningsförbunden och idrottsrörelsen, är bevis för hur ni vill förvrida åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de borgerliga reservationerna.
Herr talman! Det var mycket det här. Jag skall kommentera något av vad utskottsmajoritetens talesman tog upp. Låt mig börja från slutet och erinra Arne Nygren om att ekokommissionen har varit ett politiskt tillsatt organ som har kommit med olika förslag, att oppositionen inte har haft någon möjlighet att reservera sig i ekokommissionen och att kritiken sannerligen har varit hård mot många av de förslag som kommit från kommissionen. I dag diskuterar vi ett förslag, det om företagsbot. Jag vill inte säga att Arne Nygren är någon katt, men han gick som katten kring het gröt när det gällde att komma in på den kritik som vi från borgerligt håll har skjutit in oss på, av naturliga skäl, nämligen lagrådets kritik. Som jag nämnde förut, är lagrådets ledamöter inte politiker. De är däremot väl förfarna i juridik, och vi tycker att det är rimligt att man tar upp den kritik som de har fört fram. Arne Nygren påstod att förslaget inte brister i klarhet. Jag vill bara ge Arne Nygren en liten hänvisning till vad han själv har skrivit på s. 15 i betänkandet, där det står på ett ställe att det hela ger ”en tämligen klar vägledning för regelns tillämpning” — en tämligen klar vägledning! Vi är faktiskt av den uppfattningen att formalia är viktiga när det gäller straffrätten. Formalia är inte alltid viktiga här i världen, men om man skall döma människor till straff är det verkligen mycket viktigt att man kan förutse vad som är en straffbar gärning och vad som inte är det. Det är det väldigt svårt att göra i de här sammanhangen. Arne Nygren är rädd för att om vi skulle vinna voteringen i dag, kommer den otrevliga ekonomiska brottsligheten att fortsätta. Det är oansvarigt av de borgerliga, säger han. Låt mig bara påpeka vad jag har hört från ganska många håll och instämmer i: Det är ingen som riktigt kan förutsäga hur ofta den här regeln kommer att tillämpas. Vi lägger för övrigt stor makt på åklagarna i det här sammanhanget, och det är inte säkert att de är så roade av att ge sig in på så farliga vägar som det här handlar om. En invändning Arne Nygren hade var att arbetet har tagit tio år. Det är faktiskt ingen sakinvändning som man kan hänga upp det hela på. Nu har det tagit tio år, nu måste vi ha en lag — så stiftar man inte strafflag i ett land som sätter rättssäkerheten högt. Man stiftar strafflag när man vet vad det hela egentligen går ut på. Så finns det utförlig vägledning i förarbetena, säger Arne Nygren. Här kommer jag tillbaka till det som jag har sagt om formalia och annat. Det kan inte krävas av näringsidkare, inte ens av åklagare, inte ens av en gammal trött domare, att man skall behöva läsa alla förarbeten när det gäller strafflagstiftning. Man skall av en regel i brottsbalken kunna ha en skälig möjlighet att se om det man gör är brottsligt eller inte. Får jag bara fråga Arne Nygren: En företagare driver en butik, och i den butiken har han ett antal anställda. Det är näringsverksamhet. Två av de anställda är förskräckligt osams, och det har han märkt. De träter på varandra varenda dag. Efter en månad slår den ena den andra anställda hårt. Det är grov misshandel. Det är ett brott som straffas med fängelse, och det är ett brott som har begåtts i näringsverksamheten, för det skedde när de var i butiken och skulle betjäna kunder. Har den här företagaren gjort vad han har kunnat för att förhindra brottsligheten eller har han inte gjort det, om han en gång sagt till dem att låta bli att bråka? Skall han ha företagsbot eller inte?
Herr talman! Jag konstaterar efter Arne Nygrens anförande att intelligentian inom det här ämnesområdet inte finns hos de juridiska fakulteterna och inte heller i lagrådet, utan den representeras av utskottets vice ordförande.
Herr talman! Arne Nygren säger att knappast någon annan fråga har utretts så noga och så länge som förslaget om företagsbot. Men det är faktiskt inte frågan om under hur lång tid ett förslag har arbetats fram utan kvaliteten på lagförslaget, på själva produkten, som är det avgörande. Här får vi konstatera att det är beklagligt att produkten inte har blivit bättre, när den har arbetats fram under så lång tid. Och att det är ett dåligt förslag har vi, som det har sagts här tidigare, lagrådets ord på. Arne Nygren frågar om vi inte har förtroende för domstolarnas kompetens och domarnas skicklighet. Jag kan för min del klart uttala att jag har stort förtroende för den svenska domarkåren. Men vad domarna ständigt efterlyser i de diskussioner som förs med dem är ju klara och lättolkade lagar. Det här är precis motsatsen. Det är en oklar lag, och den kommer att bli svårtolkad för domarna. Därför är det mycket stora krav som majoriteten har, om man tror att de skall kunna klara ut alla de svårigheter som ligger i det här lagförslaget. Jag vill fråga Arne Nygren om han anser att förslaget om företagsbot är rättvist mot småföretagsamheten och att det också är ägnat att stimulera till småföretagsamhet. Vi har ju exempel på hur lagstiftning slagit fel i det enskilda fallet. Jag behöver bara nämna Elof Hjortberg i Göteborg. Tyvärr är hans fall inte det enda exemplet, men det är det mest omskrivna. Har inte Arne Nygren några betänkligheter i det här hänseendet när det gäller lagen om företagsbot?
Herr talman! Utskottets ordförande inledde med en snärt mot ekokommissionen, en snärt som vi känner igen från tidigare debatter. Jag skall inte ta upp en debatt om detta på annat sätt än genom att påminna om att vi från kommissionens sida presterade ett trettiotal förslag. I dag återstår två av dem — förslaget om näringstillstånd, som kommer att framläggas inom kort, och förslaget om en bulvanlag, som sändes vidare för ytterligare utredande. Jag tycker att det bästa beviset för att ekokommissionen hade träffat rätt med sina förslag är att så gott som alla något år efteråt har antagits genom beslut av riksdagen eller av andra instanser. Karin Ahrland sade också att det har riktats kritik mot många av ekokommissionens förslag. Men hon glömde att tala om varifrån kritiken kommer. Den kommer från de tre borgerliga partierna, som har — som jag sade — precis samma negativa inställning till åtgärder mot ekobrottslighet som man har haft alltsedan regeringsskiftet 1982. När det gäller frågan om utredandets längd — att det har pågått under tio års tid och att man av det skälet nu måste komma till beslut — så vill jag säga att det inte var mitt argument. Jag sade att vad vi nu har är ett förslag som har accepterats av så gott som alla remissinstanser, Karin Ahrland. Och det var minsann inte betyget över förslag som kom under de borgerliga åren. De sköts sönder under remissomgången, och de skickades i retur av ett närmast enigt riksdagsutskott och av riksdagen. Jag vill fråga Karin Ahrland: Utdömer ni och övriga talesmän här remissorganens ställningstagande som helt värdelöst vid bedömningen av nu föreliggande förslag? Sven Munke gjorde ett litet märkligt inlägg, där han sade att intelligentian på det här området skulle företrädas av mig och inte av andra som har haft att testa det här förslaget. Jag kan gärna rikta samma fråga till Sven Munke: Utdömer ni alla remissorgan som har sagt att ekokommissionens förslag är bra och kan accepteras? Gunilla André var inne på ett resonemang som jag känner igen från tidigare debatter då vi har lagt fram förslag som har riktat sig mot ekobrottsligheten. Hon sade att detta är ett så svårtolkat förslag att domarna kommer att få stora besvärligheter. Samma argument har ni använt tidigare, men resultatet har inte stämt med era förutsägelser. Jag är övertygad om att det inte kommer att stämma i det här fallet heller. Det enskilda fall Karin Ahrland tar upp kan jag naturligtvis inte, med det bristande underlag som presenterades av utskottets ordförande, stå här och försöka bedöma. Gunilla André frågade till sist om förslaget stimulerar småföretagsamheten. Ja, jag är övertygad om den saken. Det är få som lider så mycket av fiffel och ekonomisk brottslighet som just småföretagen.

Herr talman! Arne Nygren klagade på att det var ett bristande underlag han fick i mitt rättsfallsexempel. Låt mig därför börja med det, så att han kan fundera igen. Det är ostridigt att det gäller en näringsidkare, en småföretagare som driver en större ICA-butik. Han har tio anställda. Två av dessa har i vittnens närvaro — det är ostridigt — grälat med varandra då och då under en eller två månaders tid. En gång under en månads tid har han sagt till dem att låta bli att gräla. En dag begår den ene anställde i butiken i kunders närvaro ett brott som enligt svensk strafflag förtjänar fängelse: han misshandlar grovt den andre anställde. Det är alltså ett brott som enligt det här förslaget är av ”allvarlig art”. Det begås i butiken. Nu är frågan: Har näringsidkaren gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förebygga brottsligheten eller inte enligt lagstiftare Nygrens uppfattning? Om man har suttit i ekokommissionen och förberett allt det här, så kunde man med litet fantasi kunnat bestämma om han har gjort det eller inte och om det finns skäl att ge honom företagsbot. Dessutom: Hur stor skall boten vara — 10 000 eller 3 miljoner? Det var det ena. Det andra gäller kritiken. Herr talman! Kritiken har faktiskt kommit från samtliga juridiska fakulteter. Den kritik vi hänger upp oss på är lagrådets. Vi har nämligen, precis som Arne Nygren, som just stod i talarstolen och berömde Sveriges domstolar, mycket stor högaktning för domstolsjurister. Lagrådets ledamöter är tre jurister från landets högsta domstolar. När de är så kritiska och inte vet hur man skall bära sig åt för att döma enligt den nu föreslagna lagstiftningen, då vill vi varna alla lagstiftare i Sveriges riksdag.
Herr talman! Mitt ironiska inlägg om intelligentian tillkom eftersom de juridiska fakulteterna, domstolsverket, bankinspektionen och lagrådets samtliga tre ledamöter har fört fram en exempellös kritik mot förslaget om företagsbot. Då drar man den slutsatsen att de av mig nämnda instanserna saknar insikter enligt vice ordföranden i justitieutskottet.
Herr talman! Arne Nygren hävdar att vi från den icke-socialistiska sidan är negativt inställda till att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det är ett argument som Arne Nygren har framfört många gånger tidigare, men det blir ju inte sannare för det. Vad vi vill är att hävda rättssäkerheten, och vi ifrågasätter om det här förslaget kan leda till att vi verkligen får en bättre bekämpning av ekonomisk brottslighet. Vi har försökt att utröna hur den föreslagna ordningen kommer att fungera i verkligheten i det enskilda fallet, och vi har då funnit exempel på att den kan komma att slå fel. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg fallet Elof Hjortberg i Göteborg. Jag hävdar att Elof Hjortberg är en seriös företagare, men genom den i hans fall aktuella lagstiftningen har han råkat illa ut. Såvitt jag förstår kan också många fler småföretagare än han komma att drabbas på samma sätt.
Herr talman!

När argumenten i den stora, övergripande frågan inte håller för man ner den på en nivå där det är andra än vi här i riksdagen som har till uppgift att genomföra analysen. Karin Ahrland borde som jurist ta mera seriöst på prövningar av enskilda fall och inte försöka göra riksdagen till ett slags jourdomstol. Sven Munke räknade upp fyra eller fem instanser som hade varit kritiska. Men, Sven Munke, jag skulle kunna räkna upp de övriga 20-25 remissorganen, som har sagt att de nu äntligen har fått ett förslag som de kan acceptera och ställa sig bakom. Det har varit en mycket viktig faktor för oss i våra överväganden. Det är alltså första gången som ett förslag på det här området har mött ett gensvar från remissorganens sida, men det är en sak som ni försöker blunda för. För det är väl inte så att ni försöker undervärdera de remissorgan som har varit positiva?
Herr talman! Jag försökte att på ett seriöst sätt anföra ett exempel som hade givit Arne Nygren, som har arbetat i varje fall fyra fem år med dessa frågor, en möjlighet att lämna vissa anvisningar. Det är mycket vanligt att man ger exempel i förarbetena till lagstiftningen, och några sådana har faktiskt lämnats också i propositionen. Jag vill vidare innan vi avslutar debatten bara säga att Arne Nygren har en stor tilltro till att det här lagförslaget skall innebära en stor insats i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag är rädd för att Arne Nygren trots allt kommer att bli besviken. Jag har nämligen ett ganska stort hopp om Sveriges åklagare och domare. Man kommer på åklagarmyndigheterna att vara mycket försiktig med att gå till domstol i mål som kan leda till företagsbot. Det är alldeles för rörigt på det området för att de skall kunna göra det. Jag kan inte heller underlåta att berätta för kammarens ledamöter vad jag hört det här förslaget kallas av en inte helt obevandrad jurist. Han sade att det är fråga om politisk-juridisk kosmetika. Jag är benägen att hålla med honom.
Herr talman! Uttalandena från de remissinstanser som jag har hänvisat till har jag läst i propositionen. De finns alltså refererade där och tillhör dessutom de tyngsta remissinstanserna — man kan väl inte nonchalera lagrådets tre yttranden i denna fråga. Det är detta som jag har framhållit. Det var av den argumentering som Arne Nygren här har fört som jag drog slutsatsen att det är han som representerar intelligentian, medan lagrådet, bankinspektionen, domstolsverket och de juridiska fakulteterna inte vet ett skvatt.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 och därtill fogat yttrande från näringsutskottet utgör tillsammans ett ovanligt vackert exempel på seriös och ambitiös riksdagsbehandling av en förflugen idé från en ensam motionär. Förslaget i två motioner går ut på att ge försäkringskassorna rätt att avkräva banker, försäkringsbolag och Värdepapperscentralen uppgifter om Prot. 1985/86:82 enskilda människors ekonomiska förhållanden, om uppgifterna kan vara till 19 februari 1986 hjälp när det gäller att beräkna inkomstprövade förmåner från den allmänna försäkringen. Det gäller rätten att kräva uppgift inte bara i enstaka svårbedömbara eller tvivelaktiga fall utan i massupplaga, om man så skulle önska. Man skall kunna kräva uppgifter om alla försäkrade, för säkerhets skull för att ha uppgifterna till hands, om någon skulle försöka fiffla — och det försöker vi ju som bekant alltid. De två utskotten har blivit helt eniga om att avstyrka motionerna. Ändå finns det två gemensamma borgerliga reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande. Det handlar om motiveringen och inte om sakförslaget att avslå motionerna. Motiveringarna är verkligen ganska olika. Hos den socialistiska utskottsmajoriteten anar man ett beklagande av att det nu knappast är möjligt att sätta ytterligare ett vapen i storebrors händer i jakten på fifflande medborgare. Vapnet skulle, menar man, knappast bli effektivt, och dessutom skulle det dra med sig en del praktiska svårigheter, som man helst vill undvika. Reservanterna däremot menar att storebror över huvud taget icke skall bära vapen mot medborgarna annat än i mycket trängande nödfall. Banksekretess och personlig integritet skall väga tyngre än önskan att i alla lägen kontrollera medborgare. Majoriteten säger, att om de nu pågående överläggningarna — samråden mellan försäkringskassor, banker, försäkringsbolag och Värdepapperscentralen — inte leder till önskat resultat, dvs. att kontrollen blir tillräckligt vattentät, får man senare överväga lagändring, så att detta skall bli möjligt. Reservanterna säger, att om det skulle visa sig att samråden leder till att det går att ta ut kontrolluppgifter i massupplaga och att ett sådant beslut står sig ända upp i högsta domstolsinstans, blir det nödvändigt att ändra lagen, så att sådant inte längre blir möjligt. Detta är skillnaden. Det är alltså, herr talman, så enkelt som att den som önskar att vi i alla lägen — även med eftergivande av viktiga krav på personlig integritet, banksekretess och sådant — skall ha ett vattentätt kontrollsystem röstar med majoriteten. Den som sätter personlig integritet före kontrollbehovet röstar med reservanterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationerna vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Jag utgår helt naturligt från att alla är av den uppfattningen att ingen enskild förmånstagare på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall få för stora förmåner. Ingen kan ju tycka att det vore riktigt. Det finns beräkningar som säger att det årligen utbetalas ca 100 milj.kr. för mycket i hustrutillägg och bostadstillägg på grund av felaktiga uppgifter, och det är naturligtvis inte rimligt att så sker. Det behövs en kontroll av något slag — det kan man slå fast. I de båda motioner som behandlas i förevarande betänkande krävs två åtgärder. Det ena kravet är att riksdagen hos regeringen skall anhålla om åtgärder som medför att 20 kap. 9 § lagen om allmän försäkring inte sätts ur 89 spel. Det är denna bestämmelse som reglerar bankernas och försäkringsinrättningarnas skyldighet att lämna uppgifter till försäkringskassan. Motionären tycker sig ha märkt en växande ovilja att lämna försäkringskassan de uppgifter som den behöver för att fullgöra sina funktioner härvidlag. Det andra kravet är att Värdepapperscentralen också skall omfattas av den nämnda lagstiftningen. Det är riktigt som Carlshamre säger, att utskottet har varit enigt om att avstyrka motionerna. Beträffande bankernas och försäkringsinrättningarnas skyldighet att lämna uppgifter är det enligt den uppfattning som vi inom majoriteten har olyckligt att det skall behöva uppkomma motsättningar angående uppgiftsskyldigheten. Vi anser att motsättningarna bör kunna undanröjas genom samråd och överenskommelser mellan berörda parter. Vi vet också att sådant samråd pågår för närvarande. Vidare vet vi att motionären sitter i en utredning som arbetar med att se över dessa frågor. Det finns väl anledning att avvakta vad som kommer fram i den utredningen. Jag gissar att om motionären inte är nöjd med det vi framfört i utskottsbetänkandet, så återkommer han med motioner. Vi säger att skulle det inte gå att komma fram till en godtagbar överenskommelse, får man undersöka vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas. Vi är dock alldeles övertygade om att man skall kunna lösa problemen i samförstånd. Kravet att också Värdepapperscentralen skulle omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter avvisas av utskottet. Uppgiftsskyldigheten skulle få mycket begränsad betydelse för den kontroll som avses, och registren är dessutom så upplagda, att det skulle krävas ett mycket omfattande arbete och bli synnerligen kostsamt att söka en enskild persons aktieinnehav. Mot denna bakgrund anser utskottsmajoriteten att den föreslagna utvidgningen av uppgiftsskyldigheten inte bör ske. Utskottet är som sagt enigt om att avstyrka motionerna. Det finns en viss skillnad i motiveringen — det är riktigt och det framgår också av reservationerna från utskottets borgerliga ledamöter. Det är möjligt att man i skrivningarna kan utläsa en nyansskillnad när det gäller integritetsskyddet. Vi har ju olika sätt att formulera oss på, men jag måste säga att jag har mycket svårt att inse att det skulle föreligga någon skillnad i uppfattning i detta hänseende. Men den påtagliga skillnaden finns när det gäller de s.k. massuttagen av uppgifter. Vi anser också att massuttag skall undvikas så långt det är möjligt, men vi menar inte att sådana uttag strider mot några grundläggande krav på sekretess. På den punkten är vi för övrigt i gott sällskap med bl.a. bankinspektionen. Reservanterna har här en motsatt uppfattning, och de kräver, som Carlshamre sade, att om det då det gäller ett rättsfall — det kanske är fler — som är under behandling vid ett domstolsavgörande i högsta instans skulle uttalas stöd för att massuttag får göras, skall det ske en lagändring som omöjliggör sådant. Här har vi olika uppfattning. Det är riktigt. Detta är, som jag ser det, skillnaden mellan majoritetsskrivningen och reservationen. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 9 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå.

Herr talman! År 1979 fattade riksdagen ett principbeslut om att huvudmannaskapet för tandvården vid de statliga tandläkarhögskolorna skulle överföras på de berörda landstingen. Förhandlingar igångsattes. Man började med Umeå. Arbetet utfördes av statens förhandlingsnämnd, som nu drygt sex år senare har blivit klar med sitt uppdrag. Riksdagen har nu att ta ställning till den uppgörelse som träffats. Vi moderater har ingenting emot att riksdagen godkänner avtalet. Däremot har vi fäst oss vid en särskild passus i propositionen, där föredragande statsrådet understryker ”vikten av att SFN skyndsamt fortsätter sitt arbete i syfte att träffa uppgörelse om ett ändrat huvudmannaskap för tandvården även vid övriga berörda högskoleenheter”. Det är alltså i det här fallet Helsingfors och Göteborg som avses. Enligt vår mening hade det varit klokare att avvakta erfarenheterna från Umeåuppgörelsen innan man alltför snabbt går vidare. Det skall också sägas att det naturligtvis finns olikheter. Umeå kunde tyckas vara relativt lätt att träffa en överenskommelse med. Det har ändå tagit sex år för att förhandla fram en sådan. När det gäller de andra tandläkarhögskolorna, i Helsingfors och Göteborg, finns också stora olikheter jämfört med Umeå universitet. Först och främst kan man konstatera att tandvården vid universitetet i Umeå betyder mera för Västerbotten än tandläkarhögskolan i Huddinge betyder för Helsingforss läns landsting. Det är alltså ett visst intresse för Västerbotten att få en uppgörelse till stånd. Rent generellt kan man säga att de jämförelser som gjorts i utredningsmaterialet mellan läkarutbildningen och tandläkarutbildningen inte är adekvata. Sjukhus byggs framför allt för vårdbehov, medan läkarutbildningen kommer i andra hand. När det gäller tandläkarutbildningen är det tvärtom. Det är enheter som i första hand byggs för utbildning, medan tandvården där kommer i andra hand. Dessutom skall tilläggas att man för t.ex. Huddinges vidkommande när det gäller folktandvården aldrig hade kommit på tanken att bygga en så stor mottagning som det varit fråga om, om det enbart varit tandvården som skulle tillgodoses. Kort sagt är situationen en annan för Helsingforss och Göteborgs vidkommande. Det hade kanske funnits anledning att ta det litet försiktigt. Men nu fanns det inte gehör för dessa tankar i utskottet. Då är det bara att konstatera att det finns majoritet för att gå vidare på den inslagna vägen utan någon eftertänksamhet. Om det har tagit sex år för att förhandla fram en uppgörelse med Umeå, kan man förutspå att det kommer att ta utan vidare det dubbla när det gäller Helsingfors och Göteborg. Mot den här bakgrunden yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om det ändrade huvudmannaskapet för tandvården vid universitetet i Umeå har behandlats i det föreliggande betänkandet. Ärendet beskrivs där mycket väl. Utskottet står med klar majoritet bakom hemställan i betänkandet. Det finns en reservation, som Birger Hagård nyss har talat för. I den reservationen avvisas inte heller propositionens egentliga förslag, nämligen att man skall sluta avtal med de enskilda kommunerna eller landstingskommunerna, utan reservanterna är ute efter en fördröjning av avtalen. Det accepterar inte vi i utskottet. Det har redan gått tillräckligt lång tid sedan riksdagen beslutade om att inleda förhandlingarna. Arbetet bör få fortgå utan dröjsmål med de övriga kommunala eller landstingskommunala huvudmännen.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

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om hänsyn tagits till LO och TCO-distriktens beräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna för en avveckling av Kockums handelsfartygsproduktion vid beslutet om avveckling av denna produktion. Dessa kostnader har av LO och TCO distrikten beräknats till 1,2 miljarder per år. Låt mig för tydlighetens skull börja med att säga att regeringens besked förra veckan var ett nej till ytterligare stöd till Kockums handelsfartygsproduktion. Det blir sedan Svenska Varvs sak att, med utgångspunkt från detta besked, besluta om framtiden för handelsfartygsproduktionen vid Kockums. Regeringens ställningstagande i Kockumsfrågan har föregåtts av en noggrann analys och bedömning av förutsättningarna för fortsatt produktion av handelsfartyg vid varvet och konsekvenserna av en avveckling av denna produktion. 95 Under beredningsarbetet har representanter för bl.a. företaget, de fackliga organisationerna samt lokala och regionala myndigheter informerat mig och mina medarbetare på industridepartementet om sin syn i frågan och därvid också överlämnat olika utredningsmaterial m.m. Den av LO och TCO-distrikten redovisade beräkningen att en avveckling av handelsfartygsproduktionen skulle kosta samhället 1,2 miljarder årligen är ett sådant material som inkommit och analyserats inför regeringens beslut om Kockums. Regeringen har sålunda tagit del av denna beräkning inför beslutet om Kockums. Regeringen gör allmänt sett samma bedömning som de fackliga organisationerna och de lokala regionala myndigheterna, att arbetsmarknadsläget i Malmöregionen är besvärligt och att en avveckling av handelsfartygsproduktionen vid Kockums måste mötas med ett omfattande program för att både kortsiktigt och långsiktigt stärka sysselsättningen i regionen. Vad gäller de fackliga organisationernas beräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna vid en avveckling av handelsfartygsproduktionen vid Kockums bygger den på förutsättningen att inga åtgärder vidtas för att ge dem som friställs från varvet och olika underleverantörsföretag ny sysselsättning och utkomst. Med det program som regeringen lagt fram för Malmöregionen kommer sådana åtgärder att vidtas, och därmed gäller andra förutsättningar än de som LO och TCO-distrikten använt för sin kostnadsberäkning.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vill till att börja med gratulera statsrådet till att han har en opposition som är både välpolerad och vattenkammad. Jag undrar hur situationen skulle ha sett ut om vi i Sverige hade haft en borgerlig regering som hade lagt ned Kockums varv i Malmö. Vi har en liten dokumentation om vad som hände när Landskrona varv lades ner för fem sex år sedan. Det kanske finns inspiration att hämta från den tidens debattprotokoll. I svaret säger statsrådet att han har tagit del av de siffror som LO och TCO-facken i Skåne har tillställt regeringen. Jag misstänker nog att han innerst inne menar att siffran 1,2 miljarder är litet överdriven. I andra sammanhang har vi ju hört siffror mellan 300 och 400 miljoner årligen. Då är det kanske inte riktigt bra att man lokalt kastar fram en siffra som inte stämmer med verkligheten, för det ställer sakerna mot varandra på ett konstigt sätt. I svaret finns något som föranleder mig att efterlysa ett klart besked: ”Det blir sedan Svenska Varvs sak att, med utgångspunkt från detta besked, besluta om framtiden för handelsfartygsproduktionen vid Kockums.” Finns det mer än ett besked att lämna, herr statsråd? Var det inte ganska onödigt att sätta in den här meningen i svaret? Eller finns där enligt statsrådet någon som helst möjlighet att den här produktionen skall kunna vara kvar vid Kockums i Malmö? I så fall skulle det vara av stort intresse att få reda på det.
Fru talman! Jag vill — för vilken gång i ordningen vet jag inte — rätta Sten Andersson på en punkt, nämligen när han säger att Kockums varv skall läggas ned. Det är inte fråga om det, och det vet också Sten Andersson mycket väl. Kockums varv skall omstruktureras. Marinoch undervattensdelen skall vara kvar, och det är min och regeringens förhoppning att denna del av Kockums skall kunna utvecklas. Får jag sedan tillägga att regeringen som jag framhöll i mitt svar har grundat sitt ställningstagande på en grundlig analys av ett omfattande material. Självfallet har vi därvid tagit hänsyn till kostnaderna för en nedläggning av varven. Dessa måste ställas mot de beräknade kostnaderna för en fortsatt produktion av handelsfartyg. Avgörande för storleken på stödet blir hur länge staten måste subventionera produktionen. Det var mot denna bakgrund som regeringen fattade sitt beslut.
Fru talman! Jag nämnde en mening, och i den sägs att det är Svenska Varv som med utgångspunkt från detta besked skall besluta om framtiden för handelsfartygsproduktionen vid Kockums. Jag har inte talat om hela Kockums. Det vi pratar om i dag är handelsfartygsproduktionen. Med tanke på vad som står i svaret kan det kanske finnas skäl att misstänka att Svenska Varv kan fatta ett beslut som inte stämmer med det vi har sagt under det senaste dagarna. Men det är väl i alla fall klart nu, herr statsråd, att Kockums handelsfartygsproduktion kommer att försvinna — ja eller nej?
Fru talman! Ja, det utgår nog både jag och Sten Andersson ifrån. För att vara formell i mitt svar på denna fråga i riksdagen måste jag säga att läget är följande. Beslutet om att man inte såg en fortsatt handelsfartygsproduktion som kommersiellt möjlig fattades av en enig styrelse i Svenska Varv den 11 december. Samtidigt gavs ett uppdrag att fråga ägaren — regeringen och industridepartementet — om den kommande varvspropositionen skulle innehålla så stora subventioner att en fortsatt handelsfartygsproduktion skulle vara möjlig. Det besked som regeringen lämnade i förra veckan lämnades till Svenska Varvs styrelse, eftersom den var frågeställaren. Det är alltså Svenska Varvs styrelse som har fått ett negativt besked. Det slutliga beslutet i denna fråga skall Svenska Varv fatta. Sanningen är att styrelsen har fått ett besked att den inte får några subventionsmedel i den kommande varvspropositionen, och då är det väl rimligt att utgå från att beslutet bara kan bli ett.
Fru talman! Det var skönt att få det sista klarläggandet, så att det inte sprids några missuppfattningar och så att man inte försöker skapa dimridåer och inbilla människor att det kanske kan bli en annan utgång. Saken har alltså varit klar, och därför var det onödigt att i ett frågesvar skriva in sådant som kan skapa föreställningar som inte har med verkligheten att göra.

Fru talman! Erik Holmkvist har frågat mig om vilka initiativ jag tänker ta med anledning av att SSAB Svenskt Stål AB de närmaste åren kommer att behöva ett utökat riskkapitaltillskott. SSAB har hittills lyckats väl med att uppfylla de förväntningar som ställdes på bolaget när det bildades år 1978. Under åren fram t.o.m. år 1982 genomfördes en rekonstruktion så att av tre var för sig förlustbringande enheter skapades ett rationellt handelsstålsbolag. Under de senaste åren har SSAB inriktat sig mot en konsolidering, och bolagets soliditet är för närvarande god. SSAB:s styrelse har inte framfört att det skulle finnas behov av ytterligare riskkapitaltillskott.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Långsiktigt måste SSAB stärkas. I många avseenden är man också på god väg. Inte minst har facken ställt upp på ett uppmärksammat sätt efter krisen i slutet av 1970-talet. Man inser att alla måste ställa upp för sitt företag. Men det räcker nog ändå inte. SSAB måste enligt min mening tillföras ett ökat riskkapital för att klara de investeringar som krävs för att nå en lönsam vidareförädling och produktion. I dag skickar vi i väg huvuddelen av vårt stål som vanlig enkel bulkvara från Norrbotten till andra delar av vårt land eller ut i världen, i stället för att ta hand om det själva för vidareförädling, vilket ger jobb — de jobb som vi så väl behöver. Men det är viktigt att konstatera att lönsamhetsproblemen de närmaste åren inte enbart gäller Luleå. Oxelösund har om möjligt ännu större problem att brottas med under åren som kommer. Av svaret framgår att industriministern inte har för avsikt att ta några initiativ. Han menar att det är bra som det är, och SSAB:s styrelse har inte kommit med några propåer. Men LKAB har ju genom sin ordförande uttryckt den meningen att det vore intressant att diskutera frågan om huruvida LKAB skulle gå in som delägare i SSAB. Min fråga är: Har Björn Wahlström en helt annan uppfattning än industriministern i den här frågan? Måste det vara en uppenbar kris innan det tas några initiativ, när det ligger till som det gör? Jag tänker på de problem som SSAB har att brottas med när det gäller Division profiler i Luleå, där 700 man måste bort om verksamheten inte når lönsamhet. Visserligen är detta en styrelsefråga, men jag vill ändå efterhöra hur industriministern ser på den.
Fru talman! Jag är medveten om att SSAB för 1985 inte kom upp till det resultat som man hade räknat med tidigare under året. Det är ett förhållande som naturligtvis kommer att bli föremål för diskussioner och möjligen överväganden i SSAB:s styrelse. Men jag anser inte att det finns anledning att nu dra slutsatsen att SSAB skulle ha behov av något nytt riskkapital. Regeringen föreslog hösten 1982 i propositionen om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen att LKAB och SSAB skulle sammanföras till en separat företagsgrupp under ett gemensamt moderbolag. Men riksdagen avslog förslaget, med motiveringen att bolagen var för sig var stora och delvis hade olikartade problem. Sedan dess har frågan inte varit uppe för någon diskussion i regeringen. Och jag vill gärna tillägga att utvecklingen inte heller har visat på några nackdelar med riksdagens beslut.
Fru talman! Att tillverka stål — även kvalitetsstål — till lågt pris, kanske lägre än i vårt eget land, är möjligt på många håll i världen i dag. Den bulkproduktion av stål som sker bl.a. i Luleå är och kommer att vara utsatt för konkurrenshot från många håll i världen under de närmaste åren. Lönsamheten blir därför utsatt för ganska hårt tryck. Det som gett SSAB lönsamhet i dess stålframställning de senaste åren är framför allt de stora devalveringarna och den höjda dollarkursen. Men nu är devalveringseffekterna på väg att utjämnas, och dollarkursen går nedåt. Då inställer sig ganska snart lönsamhetsproblemen. Min fråga var om industriministern, med tanke på att LKAB:s styrelse genom sin ordförande har fört fram den synpunkt som jag har redovisat, hade för avsikt att ta några initiativ. Jag tyckte att det fanns skäl att göra en sådan kontroll av läget i och med att det är tyngd i Björn Wahlströms mening.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att insatser görs i Storuman-Stensele som motsvarar dem i Malmö. Den varslade nedläggningen av verksamheten i Stensele Mekaniska Verkstad har varit föremål för interpellationsdebatt i riksdagen den 4 februari i år. Jag framförde då att regeringen mot bakgrund av gjorda åtaganden vid köpet och förvärvsärendet utgår från att Rauma Repola tar sitt regionalpolitiska ansvar genom fortsatt drift av Stenselefabriken eller ordnande av alternativ verksamhet och sysselsättning för de anställda vid fabriken. Jag meddelade också vid detta tillfälle att regeringen framfört detta klara besked till Rauma Repolas ledning. Regeringens inställning i denna fråga står fast. Det bör betonas att det inte har fattats något beslut om att lägga ned verksamheten i Stensele. MBL-förhandlingar i frågan pågår. Jag anser det i detta läge vara olämpligt att redogöra för regeringens inställning till eventuella stödinsatser i Stensele.

Fru talman! Tack för svaret! Industriministern har på kort tid öppnat två stora ”City Akuter”, den senaste i Malmö. Kockums nedläggning är besvärlig för Malmö och, framför allt, för de anställda vid varvet. Saab har av regeringen fått rent fantastiska villkor. Hur annorlunda är det inte när det gäller riket i övrigt! Med regeringens goda minne såldes Stensele Mekaniska Verkstad till ett finskt företag, som i stort sett äger det mesta inom skogsmaskinstillverkningsindustrin i Norden. Regeringen var mycket medveten om att skogsmaskinsbranschen har överkapacitet. Regeringen måste ha haft helt klart för sig att Stensele Mekaniska Verkstad löpte utomordentligt stor risk att under sin nye ägare råka ut för en nedläggning. Därför har regeringen, Thage G. Peterson, enligt min och andra västerbottningars mening ett obestridligt ansvar för att 200 arbetstillfällen i Stensele behålls och vidareutvecklas, ifall företaget icke till fullo tar ansvaret. Jag vill fråga industriministern om han under de trevliga överläggningarna med Saab någon gång påpekade nödvändigheten av 200 jobb, t.ex. tillverkning av bildelar, uppe i Storuman. Tre fjärdedelar av vårt land hotas i dag av avfolkning och en klart negativ utveckling. Regeringen handlar som om folk i befolkningsglesa områden vore mycket mindre värda än folk i de stora tätorterna. Om Norrland skall få ut sin rätt, skulle det behövas mångmiljardpaket för att utveckla näringslivet och åtgärda andra viktiga frågor. Thage G. Peterson måste förstå att han är regionalpolitiskt ansvarig också för Stensele, skogslänen och sydöstra Sverige, inte bara för Göteborgsoch Malmöregionerna.
Fru talman! Jag skall inte nu föra en debatt om regionalpolitiken med en grälsjuk Börje Hörnlund. Låt mig bara få påminna honom om hur det var i Sverige och i skogslänen när de borgerliga regerade och centerpartiet hade ansvar för regionalpolitiken — då var inte Börje Hörnlund så värst aktiv i frågestunderna. Under den perioden försvann 155 000 industrijobb. 34 000 industrijobb försvann i skogslänen. Det var under Börje Hörnlunds partis ansvarstid som den verkliga nedgången i skogslänen och dess industri inträffade. Det försöker vi nu rätta till. Jag har nu, fru talman, för andra gången på kort tid klargjort här i riksdagen att regeringen anser att Rauma Repola har ett ansvar för sysselsättningen i Stensele. Detta budskap har vi framfört till företaget. Vidare pågår MBL-förhandlingar. Börje Hörnlund måste väl ändå inse att det vore mycket olämpligt av mig att nu gå ut och säga att regeringen skall vidta den ena eller andra åtgärden. Det vore detsamma som att man skulle frita företaget från dess ansvar. Är det detta som Börje Hörnlund är ute efter?

Fru talman! Thorbjörn Fälldin hade nöjet eller, rättare sagt, den mindre angenäma uppgiften att under hela sin tid regera i en svår internationell lågkonjunktur. Thage G. Peterson är industriminister i en stark internationell högkonjunktur. Under de sex år Fälldin regerade ökade skogslänens befolkning med 4 000 människor. På bara tre år har befolkningen i skogslänen nu minskat med 16 000 människor. I dag rullar flyttlassen fortare än någonsin. Vi har i detta läge en regionalpolitiskt ansvarig minister som nästan verkar förnöjd över den takt i vilken flyttlassen rullar. Det tycker jag är mycket farligt. Vi måste få en regionalpolitiskt ansvarig minister och en regering som tar dessa svåra problem på allvar innan det är för sent. Sedan vill jag säga att det är uppseendeväckande att när småföretagens problem prövas, då är det alltid ont om pengar — då försöker man pruta på varenda krona — men när Sveriges rikaste företag skall satsa på någonting, en satsning företaget i vilket fall som helst skulle ha gjort, då finns det hur mycket pengar som helst.
Fru talman! Jag är beredd att förstärka mitt tal om en grälsjuk Börje Hörnlund med att säga att Börje Hörnlund i dag är mer osaklig än han brukar vara, och det vill faktiskt inte säga litet när det gäller honom och hans uttalanden i regionalpolitiken. Börje Hörnlund lämnar nämligen helt lögnaktiga uppgifter. Det var under de borgerliga regeringsåren som förfallet i skogslänen ägde rum. Men då återfanns inte Börje Hörnlund med några frågor i riksdagen. Det var under den tiden som 155 000 industrijobb försvann, och det var då 34 000 industrijobb i skogslänen gick förlorade. Detta skedde utan att man vidtog några åtgärder. Jo, en åtgärd var Börje Hörnlund med om att rösta fram i riksdagen. Det var att minska de regionalpolitiska anslagen med 300 milj.kr. Flyttlassen rullar inte snabbare i dag än de gjorde under den borgerliga perioden. Tvärtom är det så att både arbetslösheten och flyttlassen har minskat i skogslänen, och vi har fått en period då sysselsättningstillfällena har ökat. Men jag beklagar de höga flyttningssiffrorna, och de kommer regeringen att göra något åt.

Fru talman! Jag är inte grälsjuk.

Är det någon som under sin tid har urholkat de regionalpolitiska stödmedlen så är det den här regeringen inkl. Thage G. Peterson. Därför hoppas jag att det blir en skärpning. Det måste bli en skärpning!

Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att ta fasta på kritiken att statens höga krav på riskkapital från näringslivet till Malmö Finans har bedömts som orealistiska och ändra förutsättningarna. I regeringens program för arbete och utveckling i Malmöregionen aviseras bl.a. medel till ett investmentbolag med inriktning mot små och medelstora företag. Till finansieringen av bolaget bidrar staten med upp till 50 milj.kr. Den statliga kapitalinsatsen skall motsvaras av en insats av bundet eget kapital från privata intressenter som minst skall vara 1,5 gånger den statliga insatsen. För att verksamheten så snabbt som möjligt skall komma i gång avser regeringen att medge att 5 milj.kr. tas i anspråk i avvaktan på att kapital från de privata intressenterna flyter in. Därefter kan resten av de statliga medlen tas i anspråk i den takt som privat kapital tillförs med beaktande av de nämnda villkoren. Något minimikrav om ett tillskott på 75 milj.kr. från näringslivet, som Margit Gennser anger, har alltså inte ställts upp. Det krav om en privat kapitalinsats som med 1,5 gånger överstiger den statliga är enligt regeringens uppfattning rimligt. Det skall sättas i relation till hela Malmöpaketet, som ju innehåller bl.a. etablering av en ny storindustri, regeringens beslutsamhet i frågan om Öresundsförbindelserna, insatser för forskning och utbildning samt omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens förväntningar om ett engagemang från det skånska näringslivet i ett investmentbolag som har till syfte att åstadkomma en välbehövlig tillväxt av de i Malmöregionen verksamma småföretagen. Förväntningarna på det skånska näringslivet är inte oskäliga.

Fru talman! Jag får tacka industriministern så mycket för svaret. Att jag utgick från näringslivets kapitalinsats 75 milj.kr. beror på att man räknar med att capital venture-företag måste ha ett kapital på ungeför 150 milj.kr. Titta på en genomgång i Affärsvärlden den 12 februari, där sägs detta klart ut! Vi är mycket tacksamma att vi får hjälp i Malmö nu. Vi hade varit ännu tacksammare om denna hjälp inte hade behövts. Om vi hade haft marknadsekonomi de senaste 20 åren, hade Malmöregionen aldrig behövt bli ett stödområde. Nu är vi tacksamma — det har ju sagts att vi varit otacksamma. Varför är det svårt att få kapital från näringslivet? Har företagen riskkapital skall de naturligtvis satsa det där de har bäst kompetens, dvs. inom de projekt som ligger dem närmast. De skall också ha kontroll över sina pengar. Det är därför väldigt svårt att få fram ett stabilt capital ventureföretag på det här viset. Det var därför jag frågade om industriministern ville beakta den här kritiken. En mängd industrifolk nere i Skåne har kritiserat villkoren. Man kan tänka sig andra vägar. Varför inte släppa loss investeringsfonderna t.ex.? Det är ju den mest marknadskonforma lösningen. Vi skulle säkert få en utmärkt utveckling, om det behövs. Och det behövs för Prot. 1985/86:83
Fru talman! Låt mig få säga som både tröst och utmaning till Margit = '8!5!drag till ett regio Gennser: Varför inte stå upp och säga att Malmöregionen har unika iMalmö förutsättningar för förnyelse och utveckling av sitt näringsliv? Det är ju en enastående chans som alla riksdagsledamöter från Skåne har nu att använda regeringens satsning till att utveckla sin egen region. Regionen har ju faktiskt många fördelar: traditioner inom industriverksamhet och inom bankverksamhet, sitt geografiska läge, närheten till väldiga utbildningsresurser m.m. Till detta kommer nu regeringens satsningar. Det är inte oskäligt att staten i detta läge ställer vissa krav på regionalt engagemang. Det borde faktiskt vara en spännande utmaning för det skånska näringslivet, som ju har så goda förutsättningar, att medverka till utvecklingen av det aktuella privata investmentbolaget.
Fru talman! Det är klart, industriministern, att vi gläder oss åt utmaningen när det gäller att återigen få i gång Skåne. Men då vill vi att politikerna ser till att vi får så bra hjälpmedel som möjligt. Vidare skall hjälpmedlen vara marknadskonforma. Att Skåne har svårigheter är — det vill jag framhålla — resultatet av en socialistisk politik. Det är därför som jag ville peka på problemen i samband med Malmö Finans. Jag vidhåller att företagen skall vara rädda om sitt riskkapital. De skall satsa på de områden där de har de bästa utsikterna att lyckas. Det är ju väldigt svårt att syssla med capital venture-företag. Läs därför tidskriften Affärsekonomi! Varför inte tänka om? Varför inte för en gångs skull göra det som är enklast, nämligen att släppa loss investeringsfonderna? Då skulle utvecklingen säkerligen komma i gång mycket snabbare. Och kom ihåg: det är aldrig politikerna som skapar företagen utan det är faktiskt företagarna!
Fru talman! Det är ju det som regeringen vill med dessa insatser. Vi vill nämligen släppa loss alla de idéer och alla de uppslag som människorna i Skåne — inkl. riksdagsledamöterna därifrån — kan ha när det gäller att utveckla den egna regionen. Eftersom Margit Gennser återkommer till frågan om att staten/regeringen inte har gjort tillräckligt i detta avseende måste jag faktiskt få tillägga följande: Fru Gennser har för liten tilltro till den egna regionen. Det framgår av vad hon säger i den här debatten. Varför inte åka hem till Skåne och tända gnistan till utveckling och förnyelse? Nu har vi lagt en bra grund när det gäller att arbeta för Skåne, och det tycker jag att fru Gennser skall vara glad över. Ta den chansen i stället för att här säga motsatsen!
Fru talman! Jag har inte, herr industriminister, någon bristande tilltro till Skåne. Däremot har jag en bristande tilltro till en icke-marknadskonform socialistisk politik. Det är i det avseendet som jag vill ha en ändring till stånd. Metoderna skall vara mer generella.
Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att komplettera Malmöpaketet med medel till det regionala investmentbolaget Malmöhus Invest. Regeringen har i dag beslutat att en regional samordningsgrupp skall tillkallas med uppgift att förbereda och samordna industri-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser i Malmöregionen. Landshövdingen i Malmöhus län är ordförande i gruppen, som i övrigt kommer att få en allsidig sammansättning. Den regionala samordningsgruppen har i dag också erhållit ett utredningsuppdrag. En av uppgifterna är att utreda frågan om ett nytt investmentbolags verksamhet och organisation, bl.a. med hänsyn till finansiell styrka och ägarförhållanden. I direktiven sägs klart att samråd skall ske med övriga i regionen verksamma investmentbolag samt att gruppen som ett alternativ även skall undersöka möjligheterna till samordning med Malmöhus Invest AB. För att nå den bästa lösningen ger vi nu den regionala samordningsgruppen tillfälle att noga överväga olika alternativ för att därefter så snabbt som möjligt återkomma till regeringen med förslag. Några ytterligare medel från regeringens sida till investmentbolag i Malmö är inte aktuella. Svaret på frågan är därför nej.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Man skall alltid vara tacksam för litet. Det är i varje fall glädjande att höra att investmentbolaget Malmöhus Invest och dess ställning skall beaktas. För att ni riktigt skall beakta detta bolag vill jag säga att det är ett litet bra capital venture-bolag, som redan har funnits i sex år. Det har lyckats riktigt bra med sina riskkapitalsatsningar, och det är ju en konst. Jag blev faktiskt förvånad över att man inte tog fasta på det i samband med Malmöpaketet. Varför inte satsa på den sakkunskap som redan finns? Varför skall man bygga upp från början? En del av de pengar man har kunde ju användas för en ”statens riktade nyemission” till Malmöhus Invest, som satsar på kompetens. Satsningarna får naturligtvis inte inskränka detta lilla bolags självbestämmanderätt — bolaget har bra ”management”, och det skall bevaras. Inga administrationsbidrag bör ges, utan just en riktad emission med riskkapital. Om staten inte vill gå in direkt kan utvecklingsfonden göra det. Staten kan Prot. 1985/86:83 om några år sälja sin andel med vinst — förhoppningsvis på den lokala 20 februari 1986 aktiebörsen i Malmö, som jag hoppas skall bildas. Ons kultur. och iftför
Fru talman! ”Tacksam för litet” , sade Margit Gennser. Jag måste påminna henne om att de statliga insatserna, som offentliggjordes förra veckan, för förnyelse och utveckling i Malmöregionen överstiger 800 milj.kr. Med lokaliseringsstöd blir det ytterligare pengar. Jag vet inte riktigt vad Margit Gennser har för sinne för proportioner när det gäller pengar, och det är möjligt att detta i hennes ögon är en liten insats. Enligt regeringens bedömning är det emellertid den kraftigaste insats som vi har gjort i en region i ett svårt läge. Varför kan inte t.o.m. en skåning erkänna det?
Fru talman! Jag trodde att vi nu talade om en begränsad fråga, dvs. svaret vad göller Malmöhus Invest, och inte hela Malmöpaketet. I svaret står det att man ”även skall undersöka möjligheterna till samordning med Malmöhus Invest AB”, och det tyckte jag var litet. Jag talade alltså inte om de 800 miljonerna. Jag är själv småföretagare och talar inte om miljarder eller hundratals miljoner, men på grund av inflationen talar småföretagarna dess värre nu om miljoner.

Fru talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret. Det är glädjande att vi har en samstämmig uppfattning om betydelsen av vårt lands kulturoch informationsutbyte med utlandet. Representanter för utbildningsutskottet och kulturutskottet hade i går möjlighet att sammanträffa med våra kulturattachéer i olika länder, och då framfördes synpunkter om angelägenheten av att det inte skulle ske någon förändring på detta område. Det gavs exempel på bristande samordning, på tjänster som har försvunnit och på material som var svårt att få fram. Det är alldeles riktigt att det måste finnas en viss regelbundenhet när det gäller översynen av detta arbete. Mycket har naturligtvis förändrats, och utrikesministern sade nu att en sådan översyn skall komma till stånd. Utrikesministern sade vidare: ”Jag avser att under innevarande kalenderår samla erfarenheter när det gäller finansiering, organisation och samordning —-—--.” Bakgrunden till min fråga var bl.a. det parallellarbete som sker t.ex. när det gäller olika teatergrupper eller andra som söker medel från Svenska institutet men sedan kan få medel från UD:s informationsbyrå. Det är brist på samordning, och jag är inte säker på att det är alldeles riktigt att det skall vara på det sättet. Nu säger utrikesministern i svaret att översynen kommer att ske i samråd med utbildningsdepartementet och övriga berörda departement. Om översynen kommer att omfatta olika områden inom samhällsoch kulturlivet vill jag fråga utrikesministern: Blir det då så, att informatörerna skall utreda beträffande sig själva, eller får representanter för samhällsoch kulturliv vara med? Jag vill i detta sammanhang också fråga: Kommer man att beakta nödvändigheten av en bättre samordning med Turistrådets och Exportrådets arbete?

Fru talman! Jag tycker att utrikesministern förde fram en mycket viktig synpunkt. Självfallet är det väl ingen som den här gången väntar att det skall bli en SIK-utredning på 300-400 sidor. Förra gången var det också en enmansutredare. Jag tror emellertid att det är mycket viktigt att de som så att säga upplever de praktiska problemen inom Rådet, Svenska institutet, osv., får möjlighet att påverka eller delge sina erfarenheter och även — vilket jag tycker är minst lika viktigt — komma med förslag till förbättringar. Vi har sett att det som en gång var bra inte är riktigt lika bra i dag. Därför är det väl vår gemensamma uppfattning att vi bör försöka få det bra på nytt på alla håll.

Fru talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag avser förhindra ett sådant resursslöseri som en förflyttning av fordonsförarutbildningen från AMU-centret i Ronneby till Hässleholm skulle innebära. Inledningsvis vill jag erinra om att ansvaret för planeringen av arbetsmarknadsutbildningen ligger på myndighetsnivå. Länsarbetsnämnderna svarar därvid för planeringen efter de riktlinjer som arbetsmarknadsstyrelsen utfärdar. Efter vad jag har inhämtat har arbetsmarknadsstyrelsen nyligen kartlagt behovet av fordonsförarutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen och utfärdat riktlinjer för en regionvis planering av denna utbildning. Syftet med regionindelningen är att undvika överkapacitet och att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande än tidigare. Enligt styrelsens bedömning bör behovet av fordonsförarutbildning inom Blekinge län kunna tillgodoses genom samverkan med AMU-myndigheterna i angränsande län. Ett av de främsta motiven för den nya AMU-organisationen, som infördes så sent som den 1 januari i år, är att få ett bättre resursutnyttjande. Vissa omfördelningar av resurser kommer därför enligt min uppfattning knappast att kunna undvikas. I det här sammanhanget kan nämnas att länsarbetsnämnden i Blekinge har fått extra medelstilldelning från AMS för utökningar av andra utbildningar inom länet under innevarande budgetår samt att det inom några månader kommer att starta en helt ny utbildning i konstglasteknik, som Blekinge kommer att bli ensamt om att anordna.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, men det sakliga innehållet i svaret är inte alls tillfredsställande. Utbildningen i Ronneby startade så sent som för tio år sedan med 24 utbildningsplatser, men planerades att snarast utökas till 32 platser. Kapaciteten avsågs, arbetsmarknadsministern, att täcka behovet även för närliggande län. Kapaciteten vid AMU-centret i Ronneby kan, i vad gäller lokaler och körgård, utan extra investeringar ökas till 44 utbildningsplatser och med något utökad körgård till 64 utbildningsplatser. Ändamålsenliga lokaler för utbildningen planerades av SÖ redan från utbildningens början och var klara att tas i bruk budgetåret 1978/79. SÖ, AMS och Transportfackens yrkesoch arbetsmiljönämnd, TYA, var vid detta tillfälle för 6-7 år sedan överens om såväl kapacitet som åtgärder. Några år senare är man alltså beredd att skrota denna anläggning. Har vi verkligen råd med detta resursslöseri? Den totala kostnaden för ombyggnaden 1978-1979 var 11,065 milj.kr., men ombyggnaden omfattade även vissa lokaler utöver dem för fordonsförarutbildningen. På grund av de speciella krav som ställs på lokaler för fordonsförarutbildning blev kostnaderna höga. År 1977 utdömde TYA den tidigare godkända körbanan i Heaby. I samråd med SÖ planerades en körbana i anslutning till AMU-centret. För att möjliggöra denna utbyggnad fick Ronneby kommun inköpa mark från privata ägare. Kommunen gav sedan AMU-centret dispositionsrätt till marken utan kostnad men med det förbehållet att marken, när den inte längre användes för sitt ändamål, skulle ”avstädas” innan den återlämnades till Ronneby kommun. När fordonsförarutbildningen startade blev elevförläggningen överbelastad, och fem AMS-villor utöver tidigare bostadsbestånd anskaffades till en kostnad av 1,5 milj.kr. Därutöver gjordes markinvesteringar och liknande. Har man verkligen råd att efter några år utan vidare skrota en sådan anläggning?

Fru talman! Först vill jag säga att det inte är regeringen som kan eller skall besluta om sådana här saker, utan det måste göras av myndigheterna i samråd med arbetsmarknadens parter. Och TYA som nämndes här — Transportfackens yrkesoch arbetsmiljönämnd — har nu liksom tidigare varit med vid planeringen av den nya fordonsförarutbildningen. Det är faktiskt i samarbete mellan de ansvariga myndigheterna och branschorganisationen som man kommit fram till denna nya organisation. Det sker naturligtvis förändringar under årens lopp. Regeringen fattar inte beslut om detta. Jag kan, med tanke på Blekinges besvärliga situation, säga att jag beklagar att det just drabbar Blekinge. Därför tycker jag att det är viktigt att, som AMS gör i detta fall, försöka se till att utöka andra utbildningar inom Blekingeområdet.
Fru talman! Samma AMS, SÖ och TYA, som planerat och byggt upp anläggningen i Ronneby för tiotalet miljoner kronor är, när anläggningen blivit färdigbyggd och komplett, beredda att skrota den för att börja bygga upp en ny anläggning i Hässleholm och föra över resurserna dit. Arbetsmarknadsministern får ursäkta, men detta liknar mera lekstuga och resursslöseri än ansvarsfull förvaltning av allmänna medel. Utöver slöseri med resurser innebär flyttningen sociala problem för dem som är anställda vid denna utbildning.

a Söllriskt Fru talman! Daniel Tarschys har frågat civilminister vilka åtgärder han — my; ae avser att vidta för att öka människors rätt att själva bestämma om de önskar vara medlemmar i ett politiskt parti. Frågan har överlämnats till mig. Jag har vid flera tillfällen — senast den 12 april förra året — inför riksdagen redovisat regeringens uppfattning i denna fråga. Regeringen har samma uppfattning i dag. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. En annan sida av föreningsfriheten är emellertid att organisationer bör få besluta om sina egna angelägenheter. Så t.ex. bör varje politiskt parti självt bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Regeringen avser inte att vidta några åtgärder som gäller formerna för anslutning till ett politiskt parti.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den gällde ett uttalande av civilministern och var riktad till honom i hans egenskap av kontaktansvarig gentemot folkrörelserna. Om jag förstår justitieministern rätt är det inom regeringen han som i fortsättningen handlägger folkrörelsefrågor och uttolkningen av Bo Holmbergs uttalanden. Vad sakfrågan anbelangar är det i vanlig ordning beklämmande att regeringen inte bryr sig om de systematiska övergrepp som sker mot elementära medborgerliga rättigheter. ”Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti”, säger justitieministern. Det är ju precis vad många tvingas vara. Vi vet av många vetenskapliga undersökningar att inte en utan hundratusentals människor har tvingats vara medlemmar och är medlemmar av ett parti som de inte röstar på. Vi vet att reservationsrätten inte fungerar och att det pågår systematiska trakasserier. Allt detta anser regeringen vara fullt i sin ordning. Jag tycker för min del att det är beklämmande att regeringen inte har större respekt för de medborgerliga rättigheterna än att man underlåter att vidta åtgärder mot detta. Justitieministern säger också att en annan sida av föreningsfriheten är att organisationer bör få besluta om sina egna angelägenheter. Den tolkningen av föreningsfriheten har ingen som helst grund i konstitutionen. I regeringsformen är det fullkomligt klart att föreningsfrihet är en individuell rättighet; den gäller alla medborgares rätt att sammansluta sig. Vilken frihet man skall ge föreningar är en helt annan fråga. Den regleras inte alls i grundlagens regler om föreningsfrihet. Självfallet inskränker vi genom lagen både enskilda individers, föreningars och aktiebolags frihet. De får inte göra vad de vill; de får inte hantera sina egna angelägenheter efter eget gottfinnande — det inskränks genom rättsord 109 ningen. Den tolkning av föreningsfriheten som justitieministern har gjort har alltså ingen som helst grund i den svenska regeringsformen.
Fru talman! Jag har förståelse för dem som menar att individuell anslutning till ett politiskt parti är bättre än kollektiv anslutning. Den uppfattningen finns också företrädd inom mitt eget parti och inom arbetarrörelsen, där man för övrigt intensivt diskuterar olika former för samverkan i framtiden mellan arbetarrörelsens olika grenar. Tarschys talade om övergrepp, trakasserier och en reservationsrätt som inte fungerar. Självfallet, Daniel Tarschys, tar såväl jag som arbetarrörelsen och regeringen bestämt avstånd från sådant. Självfallet skall reservationsrätten fungera, och självfallet skall man ta avstånd från sådana företeelser som Tarschys nämnde. Men det är inte heller något fel på att lagstiftaren avstår från att på det sättet ingripa i föreningarnas inre liv att man i lagstiftningen reglerar arbetsförhållandena. Det är den övergripande princip som riksdagen vid ett flertal tillfällen tagit ställning för.

Fru talman! Jag hör också till dem som i många år lät mig nöja med försäkringar från socialdemokratisk sida att den här frågan diskuterades inom partiet, att man övervägde olika frågor, att man egentligen hellre ville ha individuell anslutning, osv. Det fick vi höra år efter år. Men till slut, fru talman, brister tålamodet. Till slut är det nödvändigt att med lagens hjälp reglera elementära medborgerliga rättigheter. Till den slutsatsen kom vi sedan riksdagen år efter år — jag tror det var i åtta år — hade uttalat att det här var en felaktig form av anslutning, utan att någon som helst reaktion kunde inregistreras från socialdemokratisk sida. Vidare konstaterar jag att justitieministern inte försvarar sin nya tolkning av föreningsfriheten, och det tycker jag är klokt — på den här punkten är hans tolkning inte i överensstämmelse med grundlagen.

Fru talman! Lennart Brunander påstår att regeringen har vägrat att ta upp förhandlingar med jordbrukarna om hur underskottet i spannmålsregleringen skall klaras och att regeringen struntar i av riksdagen fattade beslut. Båda påståendena är felaktiga. I 1977 års jordbrukspolitiska beslut sägs bl.a. följande: ”I samband med prisöverläggningarna bör från tid till annan ske en prövning av hur stort belopp som årligen bör tillföras spannmålsregleringen för att täcka det normala behovet. Om det till följd av stor skörd inom landet och 86:83 ytterligare medel bör lånefinansiering tillgripas. För den händelse det kan 20 februari 1986 visas att underskott i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga Å : a m finansieringen av världsmarknadspriser bör överläggningar kunna få upptas om hur underskot 3 7 Jerka förs nh ” 2 . nadern je tet skall regleras.” Det framhölls vidare i riksdagsbeslutet att statens 4 a e målsöverskottet särskilda ansvar för spannmålsöverskotten främst skulle ta sikte på att neutralisera effekten av låga världsmarknadspriser. Frågan om underskottet i spannmålsregleringen togs upp i överläggningarna mellan Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och regeringens kommitté för överläggningar om jordbruksprisregleringen våren 1984. Vid detta tillfälle fanns en inom statens jordbruksnämnd upprättad promemoria om underskottet i spannmålsregleringen. Enligt bedömningen i promemorian berodde inte underskottet på låga världsmarknadspriser. Parterna kom överens om att tillsätta en särskild spannmålsgrupp för att analysera jordbruksnämndens expertrapport. Spannmålsgruppens statliga representanter kom fram till att ”underskottet i regleringskassan ej kan tillskrivas låga världsmarknadspriser”. Statens jordbruksnämnd som yttrat sig över spannmålsgruppens rapport har inte haft annan mening. Inte heller regeringen har kommit till annan ståndpunkt. I överensstämmelse med riksdagens beslut 1977 har därför jordbruket att svara för underskottet. Eftersom ”underskottet i regleringskassan ej kan tillskrivas låga världsmarknadspriser” kan någon ytterligare överläggning i enlighet med 1977 års riksdagsbeslut inte anses motiverad.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag vill dock säga att jag inte är särskilt nöjd med svaret — det är inte tillfredsställande. Enligt min mening framgår det ganska klart av 1977 års beslut att staten har ett ansvar. Det heter i beslutet att målsättningen är att all åkerareal i princip skall vara kvar och att det föreligger ett delat ansvar; det står t.o.m. att staten har ett övergripande ansvar. Men det är riktigt som jordbruksministern påpekar i svaret att man skall ta sikte på låga världsmarknadspriser. Underskottet har under den aktuella tiden gjort att det varit nödvändigt att låna upp 550 milj.kr., och detta skall nu regleras. LRF har då begärt förhandlingar men fått beskedet att förhandlingar inte kommer till stånd därför att regeringen anser att det inte finns någonting att förhandla om, enligt de linjer som redovisats i svaret. Men det hela beror ju på hur man tolkar detta med låga världsmarknadspriser. Det är överraskande att få höra att det inte råder låga världsmarknadspriser. Den diskussionen har ju förts i annat sammanhang, och vi har fått veta att det är väldigt låga världsmarknadspriser samt att detta är ett bekymmer. Och det är ett bekymmer. Enligt riksdagsbeslutet och förarbetena till riksdagsbeslutet skall prisets nivå bedömas med utgångspunkt från världsmarknadspriserna under en femårsperiod. Den perioden skulle ungefär omfatta tiden 1972-1977. Utgår man från denna tidsperiod kommer man till ett annat resultat än det som jordbruksministern här har redovisat, för de statliga representanterna har ju utgått från tiden 1975-1977, då det var exceptionellt låga världsmarknadspri 111 ser. Det finns inget stöd i riksdagsbeslutet för att göra på detta sätt, utan man skall som sagt ta hänsyn till världsmarknadspriserna under en längre period. Det är detta som jordbrukets representanter fört fram som motiv för att man skall ha rätt till förhandlingar enligt det jordbrukspolitiska beslutet. Därvidlag får de stöd från professorn i offentlig rätt Ole Westerberg, som har upprättat en promemoria i vilken han klart visar att det förhåller sig på detta sätt — det är så man tänkte när beslutet fattades. Att jordbruksministern och övriga socialdemokrater inte hyser denna uppfattning är en annan sak, men riksdagsbeslutet har den här innebörden. Och är det så att regeringen har en annan uppfattning får den väl lägga fram förslag och ändra beslutet. Till dess står emellertid det här beslutet fast. Enligt min uppfattning vänder regeringen jordbrukarna ryggen och överlämnar ett problem till dem att själva lösa. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern varför man i departementet på det här sättet försöker ge 1977 års beslut en annan inriktning än vad som var avsikten när beslutet fattades. Jag skulle också vilja ställa frågan varför jordbruksministern inte vill ta upp de förhandlingar som jordbruket har begärt. Att man är oense om tolkningen är ju ett skäl för att sätta i gång och förhandla, inte tvärtom.

Fru talman! Varken analysgruppen eller jordbruksnämnden, som har yttrat sig över analysgruppens rapport, har enligt regeringens uppfattning kunnat visa att underskottet i spannmålsregleringen beror på låga världsmarknadspriser. Regeringen har därför beslutat att underskottet skall täckas av jordbruksnäringen, helt i enlighet med 1977 års riksdagsbeslut. Att jordbrukets företrädare kommit fram till en annan slutsats beror på att de valt en ur jordbrukets synpunkt fördelaktigare basperiod för sina beräkningar. Genom att de tar med år med onormalt höga världsmarknadspriser kan priserna under mera normala år framstå som låga och anföras som motiv för att staten skall betala. Den basperiod LRF stöder sig på borde väl i så fall ha motiverat att statens betalningsansvar aktualiserats någon gång under de borgerliga regeringsåren 1977-1982. Så skedde emellertid inte. Kanske Lennart Brunander kan upplysa mig om varför inte detta skedde.

Fru talman! Jordbruksministern säger att analysgruppen kommit fram till slutsatsen att jordbruket skall betala. Det är statens representanter i analysgruppen som har gjort det, inte analysgruppen i sin helhet. Gruppen är inte enig, och som jag sade tidigare borde det leda till förhandlingar. Den period som LRF har begärt att få lägga till grund finns det både låga och höga världsmarknadspriser i, vilket skulle ge ett rimligt genomsnitt, medan den tid som de statliga representanterna har lagt som grund har enbart höga priser. Jag kan läsa ett litet avsnitt av vad Ole Westerberg säger: ”De motiveringar, som de statliga representanterna sålunda anfört, visar att det inte från deras sida är fråga om en tolkning av förarbetena till riksdagsbeslutet. De statliga representanterna vägrar rent ut att tillämpa riksdagsbeslutet enligt dess syfte och innehåll. I stället sätter de ett eget syfte i förgrunden. Dock är Prot. 1985/86:83 det ju så att vad som var avsett med riksdagsbeslutet hör till beslutet.” 20 februari 1986
Omregionaltraörks Fru talman! Jag vill säga till Lennart Brunander att frågan om vilken = ”2dsanpassad påbyggbasperiod man skall välja är faktiskt ingen juridisk fråga. Det är en statistisk nadsutbildning Byn och en jordbrukspolitisk fråga. Det är tveklöst på det sättet att om man väljer Maseskolat den period som LRF lägger till grund för sitt resonemang, har man valt en period under vilken man får in år med onormalt höga priser. Statistikerna har istället valt en period som man i det här sammanhanget brukar välja för att få ett så rättvisande resultat som över huvud taget är möjligt på såväl kort som litet längre sikt. Enligt den ordning som gäller för frågedebatterna får ju Lennart Brunander sista ordet. Jag vill för min del avsluta diskussionen med att rekommendera Lennart Brunander, eftersom han säger att den socialdemokratiska regeringen sviker jordbruksnäringen, att vänta litet med omdömet till dess Lennart Brunander får se den totala effekten av de åtgärder som den här regeringen vidtar för att få jordbruksnäringen på fötter igen.

Fru talman! De statliga representanterna har valt att räkna med två år. I förarbetena talas om att man skulle ha en längre period. Att två år kan vara en längre period går inte jag med på. Det gör inte heller professorn som gjort utredningen. Sedan tycker jag att det finns mycket stor anledning för jordbruksministern att ändra sitt beslut att inte ta upp förhandlingar utan inbjuda jordbrukarna till att förhandla. Jordbruksministern sade till sist att jag borde vänta till dess jag har fått se hela omfånget av socialdemokraternas jordbrukspolitik innan jag gjorde min bedömning. Det tar jag faktiskt som ett löfte och ser fram emot att få se vad ni kommer att göra, för det har vi faktiskt inte sett än.

Fru talman! Enligt riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om gymnasieskola i utveckling har länsskolnämnderna försöksvis fått rätten att besluta om timoch kursplaner för gymnasial påbyggnadsutbildning som kan anses vara regionalt arbetsmarknadsanknuten. Syftet med bemyndigandet var att snabbt få fram nya typer av utbildningar som är väl anpassade till det regionala arbetslivet och som därför medverkar till att lösa regionala rekryteringsproblem och öppnar nya vägar för eleverna att få fotfäste på arbetsmarknaden. Sedan försöksverksamheten påbörjades har ett sextiotal regionalt arbets 113 marknadsanknutna påbyggnadsutbildningar startats. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av skolöverstyrelsen . Det problem som Görel Thurdin tar upp rör den speciella situation som kan uppstå för elever som efter utbildningen avser att söka lärlingsanställning inom elinstallationsområdet. För detta område finns mellan arbetsmarknadens parter ett avtal som reglerar vilka påbyggnadsutbildningar som får tillgodoräknas vid bedömningen av den efterföljande lärlingstidens längd. Elfackets centrala yrkesnämnd har därför uppmärksammat både sÖ och länsskolnämnderna på att RA-kurserna inte finns reglerade i det s.k. installationsavtalet och därför inte utan vidare kan tillgodoräknas vid nämnda bedömning. Efter överläggningar med företrädare för ECY har jag dock erfarit att detta problem kan lösas om ECY får möjlighet att ta ställning till de framtagna RA-kurserna. Jag finner detta rimligt med tanke på de speciella säkerhetskrav som gäller för elinstallationsområdet och förutsätter att det skall kunna gå att åstadkomma på ett smidigt och effektivt sätt.

Fru talman! Först ber jag att få tacka utbildningsministern för svaret. Detta kan synas vara en fråga av mindre dignitet, men för dem den gäller är den naturligtvis av stor betydelse. Dessutom belyser frågan en problematik som kan uppstå vid försök till decentralisering av beslutsfattande från centrala myndigheter till i detta fall regionala myndigheter. Den problematiken, fru talman, anser jag skall vara löst innan riksdagen fattar sitt beslut. Besluten i sådana här fall mynnar ut i en författningsskrivning som leder till att berörda parter får en känsla av att något hinder inte finns. Det får inte vara så att avtal åsidosätter riksdagsbeslut och omintetgör en viktig regionalpolitisk insats som det här är fråga om. De facto har t.ex. länsskolnämnden i mitt län, Västernorrlands län, de senaste tre åren fastställt ett betydande antal läroplaner, även om de i och för sig inte har med elbehörighet att göra. Såväl nämnden själv som SÖ har alltså utvärderat verksamheten, och utbildningarna har utformats i nära samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden inom länet, eftersom utbildningarna är regionalt arbetsmarknadsanknutna. Då är det beklagligt att man på ett sent stadium helt plötsligt upptäcker att detta inte fungerar när det gäller vissa utbildningar. Därför upprepar jag, fru talman, att jag anser att man måste lösa sådana här problem i förväg. Annars drabbar problemen somliga som genomgår dessa utbildningar, och det får de inte göra.
Fru talman! Det här problemet kan egentligen uppstå bara på detta speciella område, där det måste finnas säkerhetsbestämmelser för elinstallatörer som arbetar med starkström. I och med att Elfackets centrala yrkesnämnd skall ge behörighet för detta arbete efter lärlingstiden måste också denna yrkesnämnd få tillfälle att godkänna den föregående utbildningen, på vilken behörigheten så småningom grundas.
Prot. 1985/86:83 Fru talman! Jag har uppmärksammat att utbildningsministern har tagit tag 20 februari 1986 i den här frågan, och jag hoppas att det hela kommer att fungera i fortsättningen utan att det hakar upp sig någonstans på vägen. SR deseeNE

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om jag är beredd att vidga studiemedelskommitténs direktiv och påskynda dess arbete. Kraven på förändringar av studiemedelssystemet är många, och emellanåt förekommer kanske en viss överbetoning av systemets negativa sidor. Det finns trots allt inte några fakta som tyder på att studiemedlens i grunden positiva funktion skulle ha förändrats i något dramatiskt hänseende. Det är således möjligt för flertalet studerande att bedriva heltidsstudier med studiemedel som försörjningskälla. Jag är emellertid medveten om att många studerande har en besvärlig ekonomisk situation. Även den växande skuldsättningen ger anledning till oro. Det är viktigt att mer omfattande förslag till förändringar av studiemedelssystemet föregås av en ingående analys. Jag utgår från att kommittén arbetar så skyndsamt som det är möjligt. Kommittén är givetvis oförhindrad att lämna delförslag under utredningsarbetets gång. Jag är därför inte beredd att föreslå någon förkortning av kommitténs utredningstid, och jag är inte heller beredd att föreslå någon ändring av direktiven.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, även om detta inte innebär någon förbättring för de studerande inom en kortare tidsrymd än direktiven till kommittén redan medger. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis den utomordentligt svåra situation en studerande har i dag. Studiemedlen räcker inte, studenten måste förvärvsarbeta, studierna blir lidande och tar längre tid och studieskulden växer. Den onda cirkeln är ett faktum. Studiemedlen för en treårig utbildning uppgår till ca 100 000 kr. och för en femårig utbildning till nästan 165 000 kr. När den stackars studenten slutligen skall betala av en skuld som ständigt räknas upp verkar uppgiften övermäktig, och många högskoleutbildade med ganska bra inkomster lever i dag nästan på svältgränsen. Vad sådana utsikter innebär för unga människor från hem utan studietradition är ganska klart. Utbildningsministern säger att det inte finns några fakta som tyder på att studiemedlens i grunden positiva funktion skulle ha förändrats i något dramatiskt hänseende. Men nog är det många som helt enkelt avstår från studier när de ser hur besvärligt kamrater med studieskulder har det. 115 För oss i folkpartiet står det klart att en verklig förbättring inte kan åstadkommas genom marginella förändringar eller mindre ekonomiska påslag. Kommittén kan inte utreda alternativ som medger påslag, men en ordentlig höjning under den tid studierna pågår kan faktiskt innebära vinster i andra änden i form av en kortare studietid — och därmed också behov av lägre studiemedel totalt. Jag anser alltså att det vore rimligt att också sådana alternativ finge utredas.

Fru talman! Carl-Johan Wilson har frågat statsrådet Göransson om han är beredd att vidta sådana åtgärder att det relativt omgående blir tillåtet att med statsbidrag genomföra studiecirkel med enstaka sammankomst om fyra studietimmar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Förslag till ändring av bidragsbestämmelserna i den angivna riktningen kommer att diskuteras av utbildningsutskottet med anledning av en motion av Pär Granstedt m.fl. Jag vill inte föregripa resultatet av denna diskussion.
Fru talman! Tack, utbildningsministern, för svaret! Jag trodde att det här var en så enkel fråga, att utbildningsministern direkt skulle kunna tillmötesgå de önskemål som jag noterade i frågan. I alla studieförbunds avdelningar försöker man följa de bidragsbestämmelser som gäller för verksamheten. Ibland tycker man att reglerna är onödigt byråkratiskt tillämpade. Det jag i min fråga aktualiserat är en möjlighet att få statsbidrag till en fjärde timme vid vissa sammankomster för studiecirklar. En förutsättning skulle vara att det högre timtalet vid en sådan sammankomst ”kompenseras” av lägre timantal vid andra sammankomster med samma studiecirkel. Medeltimtalet per sammankomst skulle alltså för varje studiecirkel med statsbidrag ej tillåtas vara större än nu. Det här uppfattas i studieförbunden som en förnuftig regeländring, som lätt kan göras. Det skulle inte kosta mer för staten. Det skulle inte innebära mer krångel vid redovisning och kontroll. Nu säger utbildningsministern att han vill vänta på behandling av motion i ärendet. Svaret är ett utmärkt exempel på hur svårt det kan vara att utnyttja sunt förnuft till handlingskraft i små ärenden. Det hade varit enkelt för utbildningsdepartementet att skriva nya anvisningar till skolöverstyrelsen. Eftersom utbildningsdepartementet inte initierat den här ändringen, vill man där inte heller tillmötesgå önskemålen, trots att det inte kostar mer än litet prestigefri vänlighet. Jag är besviken över all småaktig byråkrati — även över den som vi mött hos utbildningsdepartementet i det här ärendet.
Fru talman! Det var för sex år sedan, på förslag av den folkpartistiske utbildningsministern, som riksdagen införde den här begränsningen till högst tre timmar för studiecirklar. Jag utgår från att det var sunt förnuft som då låg bakom riksdagens beslut. Om riksdagen vill ändra sitt beslut nu sex år senare skall jag gärna se till att regeringen accepterar riksdagens beslut. Men frågan kommer att avgöras av riksdagen på grundval av en motion från Pär Granstedt.

Fru talman! Bengt Kindbom har, mot bakgrund av Sveriges Radios publikundersökningars engagemang i det s.k. Metropolitprojektet, frågat mig om företaget utnyttjats i fler fall och vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra upprepningar i framtiden. Bakgrunden till Bengt Kindboms fråga är uppgifter om att Sveriges Radios avdelning för publikoch programforskning vid en enkätundersökning inte skulle ha lämnat information om att de insamlade uppgifterna skulle användas för annat ändamål än radiokoncernens eget behov, i detta fall projektet Metropolits. PUB betjänar i första hand programbolagen inom Sveriges Radiokoncernen men har även externa uppdragsgivare. Avdelningen är organiserad som en för koncernen gemensam forskningsavdelning, organisatoriskt placerad i moderbolaget. Statens avtal med moderbolaget reglerar bolagets övergripande ansvar för koncernen men inte PUB:s verksamhet. För den verksamheten gäller samma regler som om den hade bedrivits av ett annat privat företag. Det är därför inte min uppgift att uttala mig om PUB:s nuvarande verksamhet. Frågan om den framtida verksamheten vid PUB kan övervägas i samband med att nya avtal träffas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på frågan. Det är ett viktigt besked som här ges, och jag tror det är viktig information också för allmänheten att Sveriges Radios publikoch programforskning är en verksamhet som bedrivs enligt samma regler som om den hade bedrivits av ett annat företag. Den skall alltså jämföras med SIFO, IMU m.fl. opinionsinstitut som är verksamma på marknaden. Jag tror inte detta varit allmänt känt. Jag hade två frågor, varav statsrådet inte alls uttalar sig om en, nämligen den nu pågående verksamheten. Vi har ju båda fått ett brev från Sveriges Radio av vilket framgår att en ganska betydande del av omsättningen omfattas av uppdrag för andra än SR-koncernen. Frågan om den framtida verksamheten är egentligen den som är intressant. Där sägs bara att detta kan övervägas i samband med att nya avtal träffas. Min fråga gällde vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att PUB inte skall vara med i sådana här fall i framtiden, men det blir inga som helst besked på den punkten. Kan statsrådet inte ens förklara om han överväger reglering i samband med ett nytt avtal? Överläggningarna mellan de politiska partierna är ju avslutade, och då kanske vi i varje fall kan få ett besked, om detta kan tänkas vara med i de fortsatta diskussionerna om nytt avtal med Sveriges Radio.

Fru talman! Jag vill gärna kort replikera på det som Bengt Kindbom här har framfört, eftersom jag har en känsla av att man annars kan tolka mitt första svar som väl formalistiskt. Bengt Kindbom påpekar att både han och jag från Sveriges Radios avdelning för publikoch programforskning, PUB, har fått svar på de frågor han ställde. Han har alltså ställt frågan till mig inte för att få veta hur det var utan för att få tillfälle att med mig diskutera om det var lämpligt att det var på det sättet. Då är det viktigt att klargöra att jag lämnar svar här ifrån talarstolen i egenskap av statsråd och inte bara för att det kan vara kul för ett par personer i riksdagens kammare att få reda på vad den ene och den andre tycker. Jag har alltså inte kunnat svara på frågorna i min egenskap av statsråd, och det var detta besked jag lämnade. När det gäller framtiden vill jag påpeka att överläggningarna mellan partierna i den parlamentariska beredningen inte avslutas förrän i morgon.
Fru talman! Jag har all respekt för det statsrådet nu sade, att han inte kan uttala sig om den nuvarande verksamheten. Den har vi båda fått besked om. Men den framtida verksamheten kan statsrådet ha synpunkter på. Jag undrade om han tänker överväga reglering också av PUB, som drivs som ett privat företag enligt beskedet i svaret. Vi kanske får vänta till efter morgondagen — när det skall bli en presskonferens på eftermiddagen.
Fru talman! Kjell Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att ge sörmlänningarna bättre regional TV-service. Årets budgetproposition innehåller inga förslag som rör Sveriges Radios Prot. 1985/86:83 verksamhet. I stället kommer en särskild proposition i denna fråga att läggas 20 februari 1986 å riksd bord tt kor. Där k frå ionala på riksdagens bord om ett par veckor. Där kommer frågan om regi OMdetegiokala FV: nyhetssändningar att behandlas. Jag är därför inte beredd att diskutera den i & å SE dag sändningarna i Söder ; manland
Fru talman! Jag kan inte tolka kulturministerns svar på annat sätt än att regeringen inte heller i den proposition som kommer är beredd att lösa frågan för Sörmlands del, så att vi får ett sammanhållet regional-TV-distrikt. Jag vill därför erinra kulturministern om vad han skrev i fjolårets budgetproposition: ”I det beslut som fattades av riksdagen år 1978 angående radions och televisionens framtid betonades att gränserna mellan regional-TV-områden endast undantagsvis bör bryta en länsgräns. Enligt min mening bör de regionala sändningarna över Mellansvenska distriktet kunna påbörjas enligt de planer som presenterats av SRAB. Det bör dock inte hindra att frågan om täckningsområden utreds ytterligare.” I en motion här i riksdagen har jag uttryckt farhågor med anledning av den vaghet som präglar denna skrivning. I dag står det klart att de farhågorna var / befogade. Den utredning som kulturministern talar om i propositionen har inte resulterat i annat än en obeskrivlig förvirring i Sörmland. ”Det skall till mycket starka argument för att den nuvarande uppdelningen av Sörmland skall ändras.” Så säger i en tidningsintervju den närmast ansvarige för utredandet, distriktsdirektören Jan Forsberg. ”Helt vansinnigt. Indirekt är det televerket som styr nyhetsförmedlingen.” Det säger chefen för TV:s Östnyttsredaktion. Och han har rätt. Det är hos televerket som bollen ligger — eller kanske rättare hos regeringen. Jag har nu nämnt att Tvärsnytt kommer att bli ett fiasko — många tittare i Strängnäs-Mariefred-regionen kommer inte att kunna se programmet. Jag vill naturligtvis inte recensera TV-program som inte är producerade. En svag sändare är orsaken. Dagsläget när det gäller regional-TV är sålunda det att Sörmland inte är uppdelat på två distrikt utan de facto på tre områden. Nu vill jag gärna ha besked från kulturministern: Anser kulturministern att detta är acceptabelt? Om inte — skänk oss i Sörmland ett par minuter och tala om vad kulturministern tänker göra. Det är sörmlänningarna värda.
Fru talman! Sörmlänningarna är förvisso värda minuter och timmar, och jag är väl beredd att ta denna diskussion — men det vill jag gärna få tillfälle att göra mot bakgrund av den proposition som läggs fram och som rör den fortsatta radiooch TV-verksamheten.
Fru talman! Jag beklagar att kulturministern inte vill ge ett besked till sörmlänningarna. 119 För att få någon meningsyttring beträffande var socialdemokraterna står har jag sökt inte bara i den borgerliga pressen utan naturligtvis också i den socialdemokratiska.

Nu frågar jag: Är det också kulturministerns rekommendation till tittarna i Sörmland att de skall trycka på avstängningsknappen, sitta djupt nedsjunkna i fåtöljerna och tänka stort och fritt?
Fru talman! Eftersom våra debattregler nu är sådana att den frågande har sista ordet vill jag gärna ta chansen att fråga Kjell Johansson om han anser att det är lämpligt att man som statsråd diskuterar delar av propositioner några veckor innan de läggs fram.
Fru talman! Nej, det tycker jag nog kan vara onödigt, och det behövs inte heller. Men det behövs inte heller några nya utredningar, som har betonats här. Det som behövs är i stället en sändare som täcker Sörmland, och det behövs en redaktionell bevakning i Sörmland. Jag tycker faktiskt att kulturministern här skulle ha kunnat klara ut om han nu är beredd att ta ansvar och fatta de beslut som behövs för att detta skall komma till stånd, fullt i enlighet med riksdagens tidigare fattade beslut.

Fru talman! Ingrid Hasselström-Nyvall har frågat mig om jag är beredd att låta den höjning av vinterväghållningsstandarden på högtrafikerade vägar som aviseras i budgetpropositionen komma Kalmar län till del eller om jag överväger andra åtgärder för att stoppa den olycksfallsutveckling som Ingrid Hasselström-Nyvall hänvisar till. Avsikten är att väghållningen i landets olika delar skall ske på ett likartat sätt. Även om väderleksförhållandena runt om i landet varierar, så är det vägverkets ambition att upprätthålla en likvärdig vinterväghållning i landets olika delar. Vägverket har i sin femårsplan för driftverksamheten lagt fast hur bl.a. vinterväghållningen skall genomföras. Förslagen i årets budgetproposition ansluter till den nivå på drift och underhåll av det statliga vägnätet som anges i vägverkets planering. Ordningen är den att vägverket skall fördela de anslag som statsmakterna anvisar på så sätt att servicenivån blir lika i alla län. I enlighet med vägverkets femårsplan för åren 1985-1989 görs nu en stor satsning på det trafikstarkare vägnätet. Särskilt vinterväghållningen har förbättrats. Det är min uppfattning att vägverkets driftverksamhet skall prioriteras i budgetsammanhang, bl.a. av trafiksäkerhetsskäl.

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Hulterström! Jag tycker att det är så neutralt hållet att det blir något svårbedömbart. Jag tänker särskilt på den mening där statsrådet säger att det nu görs ”en stor satsning på det trafikstarkare vägnätet”. Vi har i sydöstra Sverige ofta en känsla av att väg E 66 inte alltid räknas in i detta nät. Min fråga har föranletts av den tragiska utvecklingen i Kalmar län under den första hälften av februari i år. Elva har dödats och många skadats i serie av trafikolyckor — jag har i min fråga skrivit bilolyckor, eftersom enbart bilar har varit inblandade. Åtta av dödsoffren var bilförare, tre var passagerare. Endast en förare, en 20-åring, kan sägas tillhöra vad man brukar kalla riskgrupperna, dvs. de yngsta och de äldre bilförarna. Efter dessa händelser finner jag det angeläget att försöka nå fram till någon form av analys. Vägverket arbetar mycket ambitiöst för att hålla vägarna i gott skick och har flera år ökat sina insatser, senast under hösten 1985. Anslaget för vinterväghållning beräknas i år till ca 20 milj.kr. Eventuellt måste det, liksom förra året, överskridas, men det är för tidigt att nu bedöma. I lokalradion ges väglagsrapporter varje morgon under vintern. Vid besvärligt väglag går man ut med extra rapporter under dagen. Men dessa och andra informationsåtgärder synes tyvärr inte vara tillräckliga. Jag föreslår att man vid en sådan anhopning av olyckor som nu skett skall tillsätta en haverikommission, som försöker få en mer samlad bild av det inträffade än vad rapporter från olika polisdistrikt kan ge. Jag vill därför fråga statsrådet Hulterström om han är beredd att medverka till att en haverikommission för trafikolyckor inrättas, på samma sätt som det i dag fungerar vid olyckor till sjöss och i luften.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens om att det naturligtvis är oroväckande om antalet trafikolyckor ökar på det sätt som otvivelaktigt har skett i det aktuella området. Däremot kan det vara svårare att bedöma orsakerna till trafikolyckorna. Såvitt jag förstår har man, när olycksplatserna har besiktigats, gjort den bedömningen att förarna i samtliga fall har kört i alltför hög hastighet i förhållande till det väglag som rådde när olyckorna inträffade. Vägarna har hållit den standard som finns för vinterväghållningen. Det har i de flesta fall varit riksvägar, och de har varit saltade. Men inte heller saltet hjälper vid vissa temperaturer. Då finns det, såvitt jag förstår, ingen annan åtgärd än att bilisten får anpassa sin hastighet till väglaget. Som svar på frågan om en haverikommission vill jag säga att det redan nu finns ett slags haverikommission i samband med trafikolyckor. Det görs noggranna utredningar från polisens, vägverkets och trafiksäkerhetsverkets sida. I praktiken existerar det således en haverikommission.
Fru talman! Det är bra att en haverikommission existerar. Men jag tycker att vi inte har märkt så mycket av den. I just det här fallet har man såvitt jag har kunnat se hittills inte gjort några insatser för att utföra en djupare analys. Personligen tror också jag att det har varit hastigheternas fel. Men då måste man ju fråga sig vad vi skall göra åt detta. Det handlar om så många och olika aspekter att man inte bums kan säga att det bara är hastigheterna det beror på. Det kan ju vara vägarnas kvalitet, väghållningen, däckens kvalitet, bristfällig information om väderförändringar, osv. Jag tycker att det vore mycket bra om man hade kunnat få en mer samlad bild av detta. Om man nu kommer fram till att det beror på för höga hastigheter, vad skall man kunna göra åt det? Hur skall man få människorna mer mottagliga för denna information? Jag skulle gärna vilja höra vad statsrådet har för synpunkter på detta.
Fru talman! Rent generellt har jag inget annat svar på detta än att man får intensifiera de informationsinsatser som görs och gå ut bredare med informationen. Det är väl de åtgärder som kan vidtas. Jag vill inte säga att det finns en haverikommission som kallas haverikommission, men jag vill understryka att man mycket noggrant följer upp olyckor som har inträffat. Skulle det finnas tvivel om detta, så tycker jag för min del att man skall studera detta mycket noggrant.
Fru talman! Jag tackar för det löftet! Jag hoppas att den uppmärksamhet som denna så tragiska serie av olyckor har väckt åtminstone i någon mån kan bidra till att även göra bilförarna mer aktsamma — speciellt i dag, när man säger att stora shömängder kommer att falla över sydöstra Sverige. Jag hoppas också att det kommer att göras fler insatser på trafiksäkerhetsområdet som kan stoppa olycksutvecklingen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om det inom sjukvården finns datalagrade personregister av hemlig natur och vad syftet i så fall är med dessa register. Det finns inget personregister inom sjukvården vars existens är hemlig. Sekretess kan dock gälla för uppgifter som ingår i ett register, t.ex. för uppgift om enskilds hälsotillstånd, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller emellertid inte för den registrerade själv med undantaget att sekretess gäller om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. För att undanröja den osäkerhetskänsla som kan bero på att man inte känner till om man finns registrerad i ett visst register eller inte finns i datalagen en bestämmelse om att den registrerade har rätt att på begäran få besked om vad som finns registrerat om honom.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Orsaken till att jag har ställt frågan är de uppgifter som har kommit fram beträffande ett hemligt register, där man har registrerat kvinnor som genomgått abort under tiden 1966-1974. Dessa kvinnor har inte känt till att de över huvud taget var registrerade. Varför blev de registrerade i ett dataregister? ; Det finns också anledning att fråga statsrådet om det förekommer ytterligare liknande register som patienterna inte känner till. Det kan mycket väl vara så, att det i olika sammanhang finns motiv för dessa register inom sjukvården. Men jag anser att det är utomordentligt angeläget att patienterna också känner till att de finns förtecknade i dessa register. Min bestämda uppfattning är att antalet register inom sjukvården måste minimeras. Det måste också dras en klar gräns mellan journaler och register och när det gäller vem som skall ha tillgång till journalerna. Vi har i dag haft en hearing i socialutskottet beträffande aidsfrågan. Vi fick där bevis på att människor som befinner sig i riskzonen för aids, på grund av den rädsla som den pågående debatten om registrering inom sjukvården skapat, drar sig för att genomgå nödvändiga test för att få sina förhållanden klarlagda. Jag vill ta detta som ett exempel på hur angeläget och nödvändigt det är att de som besöker den svenska sjukvården verkligen får klart för sig att man inte blir registrerad utan att man får kännedom om orsakerna härtill, såvida det inte gäller de alldeles speciella fall som statsrådet hänvisat till.
Fru talman! Jag tycker också att man skall minimera antalet register, men det är även viktigt att vi har denna möjlighet, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Det register som Göte Jonsson talar om har godkänts av datainspektionen och av socialstyrelsen. Det har en direkt betydelse för de inblandade kvinnorna när det gäller att bedöma riskerna för cancer osv. Om det skulle visa sig att det finns en sådan risk kan man kalla till särskilda hälsokontroller. Den fråga beträffande aidsproblematiken som Göte Jonsson också tog upp sammanhänger med den patientjournallag som trädde i kraft den 1 januari. Såvitt jag vet står också Göte Jonsson bakom den lagen. Jag kan emellertid tala om att vi förbereder ett förslag till lagändring, som vi ämnar förelägga riksdagen. Denna lagändring innebär att man skall kunna behålla anonymiteten vid testning.
Fru talman! När det gäller aidsfrågan har vi varit eniga om vissa principiella förändringar. Men orsaken till de problem som jag nu hänvisar till är bl.a. den debatt om registrering över huvud taget och om sjukvårdsregistrering som pågår. Det är därför jag menar att det är så angeläget att statsrådet klart tar ställning och säger att det inte skall finnas några hemliga register i sjukvården. Patienten måste givetvis få reda på varför han eller hon har införts i ett register, såvida inte alldeles speciella skäl när det gäller behandling föreligger — jag är medveten om att sådana behov kan finnas. Men låt mig fråga statsrådet: Anser statsrådet att det är ett skäl för hemlig registrering att kvinnor genomgått abort under de år som det register som föranlett min fråga omfattar? Om det är så att den registreringen faller inom ramen för det rimliga, är jag rädd för att det finns många andra skäl för registrering. Då är jag också mycket rädd för att förtroendet för sekretessen inom svensk sjukvård kommer att få en rejäl knäck.

Fru talman! Med anledning av att iranska krigsoffer nu tas emot i Sverige och att årligen ett antal utländska medborgare kommer för vård via SwedeHealth AB har Ulla Orring frågat mig om jag aktivt ämnar medverka till att någon form av flyktingsjukvård kommer att förläggas till Hällnäs sjukhem i Västerbotten eller regionsjukhuset i Umeå. Vård av utländska patienter vid svenska sjukhus förmedlas av hälsooch sjukvårdshuvudmännens exportbolag, SwedeHealth AB. Landstingsförbundets styrelse har i september 1984 beslutat rekommendera landstingen och medlemskommunerna att träffa avtal med SwedeHealth AB om förmedling av utländska patienter för vård i Sverige. Västerbottens läns landstingskommun har ännu inte träffat avtal med bolaget. Enligt min mening är vård av utländska patienter en landstingskommunal angelägenhet. Det finns därför inte någon anledning för mig att ta initiativ i denna fråga. Jag vill dock framhålla att verksamheten inte får ske i former som står i strid med hälsooch sjukvårdslagens mål om en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag beklagar dock att svaret inte ens innehåller en viljeyttring. Invandrarverket har tecknat avtal med 150 kommuner om mottagande av flyktingar i Sverige. Även i Norrlandskommunerna har man förklarat sig villig att ta emot flyktingar. Min fråga gäller särskilt de krigsskadade som behöver sjukvård, oavsett om det rör sig om psykiskt eller om fysiskt skadade. Enligt uppgifter som jag inhämtat har man i Linköping tecknat kontrakt med invandrarverket om 24 vårdplatser för krigsskadade som kommer hit från andra länder. Som = Prot. 1985/86:83 statsrådet påpekade och som jag framhållit i min fråga har en grupp 20 februari 1986 krigsskadade från Iran kommit till Sverige. Samtliga i gruppen placerades i Uppsala. I Västerbotten har vi dels regionsjukhuset, som kan erbjuda specialistsjukvård, dels sjukhemmet i Hällnäs. Detta sjukhem är nedläggningshotat, om nu inte särskilda insatser kan komma i fråga. Jag vet att statsrådet väl känner till den här problematiken — jag tänker då närmast på besöket i Lycksele häromveckan. Enligt uppgift från december månad förra året var det då 200 krigsskadade och svårt sjuka som ville komma till Sverige. Inom Västerbottens läns landsting har vi självfallet möjlighet att ta hand om sådana på samma sätt som vi tar hand om andra flyktingar — dock under förutsättning att regeringen tillskjuter erforderliga medel. En sådan humanitär inställning till skadade finns väl dokumenterad även i vårt län. Genom placering av de skadade inom Västerbottens län skulle de humanitära önskemålen tillgodoses. Dessutom skulle en sådan åtgärd ge länet en möjlighet att rädda ett nedläggningshotat sjukhem. Därigenom skulle jobben för de 170 personer som är anställda där och hela bygden däromkring kunna räddas. Jag anser att statsrådets ansvar i denna fråga är av avgörande betydelse. Jag önskar således att statsrådet kunde avge en viljeyttring i detta sammanhang.
Fru talman! Min viljeyttring är följande: De människor som vi i Sverige kan ta emot skall ges en möjlighet till vård. Således har SwedeHealth undertecknat ett avtal med flertalet landsting. Men man har ännu inte skrivit under något avtal med Västerbottens läns landsting — AC landsting. Enligt uppgifter som jag har inhämtat pågår dock diskussioner i det sammanhanget. När det gäller Hällnäs sjukhem vill jag framhålla att jag vid mitt besök i Västerbotten hade överläggningar med representanter för Vindelns kommun. Man har tillsatt en arbetsgrupp inom landstinget. Denna har i uppgift att studera olika möjligheter. När man i gruppen har kommit litet längre i sitt arbete och kan presentera olika uppslag och idéer som man vill diskutera med departementet, skall man ta kontakt med mig. Vi skall då undersöka om vi gemensamt kan finna någon lämplig lösning när det gäller Hällnäs sjukhem.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det senaste inlägget, vilket jag bedömer vara mera positivt än det tidigare avgivna svaret. Jag konstaterar att det finns en möjlighet för oss i Västerbottens län att ta hand om krigsskadade flyktingar. Vi kan således här utföra en humanitär insats. Samtidigt vill jag framhålla att verksamheten självfallet skall bedrivas i överensstämmelse med hälsooch sjukvårdslagen. Jag betygar att vi kan erbjuda en fullgod sjukvård både på regionsjukhuset och på våra sjukhem. Det är angeläget att krigsskadade flyktingar kan vårdas även i den norra delen av Sverige. Jag tror att sjukvården där är fullgod både vad gäller 125 specialistbehandling och vad gäller de insatser som sjukvårdspersonalen kan göra.